Fru talman! Socialdemokraterna har historiskt sett spelat en viktig roll när det gällde att förvandla Sverige från ett fattigt och ojämlikt land till ett land med växande välfärd och trygghet. Men någonstans, någon gång, gick det snett och inriktningen för de politiska ambitionerna blev välfärdsstat i stället för välfärdssamhälle. Vi kristdemokrater betonar ett väl fungerande välfärdssamhälle som innebär att alla skall ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv även i situationer där medborgaren saknar eller tillfälligt förlorar förmågan till självständig försörjning. En kristdemokratisk välfärdspolitik grundar sig på en etisk medvetenhet och kännetecknas av en helhetssyn på människan där man ser både hennes materiella och existentiella behov. Ett avgörande hot mot välfärden i dag är den höga arbetslösheten. Den nuvarande situationen riskerar att befästa och vidga sociala klyftor och skapa en ökad segregering människor emellan. Regeringen måste därför på ett mycket tydligare sätt än hittills prioritera kampen mot arbetslösheten och satsa på de tillväxtskapande krafterna i vårt land. Vi kristdemokrater betonar två viktiga dimensioner i välfärdspolitiken. Dels gäller det vikten av att samhället har en genomarbetad värderingsgrund för välfärdsbygget. Dels gäller det vikten av ett samhällsklimat där goda villkor för företagande och företagare ses som nödvändigt för att resurser skall kunna skapas som kan användas för att betala den offentliga delen av välfärden. Ur kristdemokratiskt perspektiv är människans behov av små naturliga gemenskaper, främst familjen, viktig. Social och trygghetspolitiken skall stödja och stimulera den positiva kraften i dessa gemenskaper. I vardagslivet finns möjlighet att väva samman ansvar, ömsesidigt stöd och omvårdnad till ett starkt nät. Fru talman! En förutsättning för ett väl fungerande välfärdssamhälle är därför att en riktig avvägning görs mellan offentligt och personligt ansvarstagande. Kristdemokratisk välfärdspolitik står därför på två stadiga ben. Det ena är en stark ideell sektor som skapar trygghet, närhet och gemenskap. Familjer, föreningar, organisationer och frivilligcentraler skall stöttas i sina roller som nätverksbyggare inom olika områden. Det andra är ett väl utbyggt offentligt system som träder i kraft vid sjukdom, arbetslöshet och andra situationer med tillfällig eller mera varaktig oförmåga till egen försörjning. Detta sociala skyddsnät bör i grunden bygga på obligatoriska och offentliga åtgärder och försäkringar som kan kompletteras med individuella lösningar. Fru talman! När detta är sagt vill jag mer specifikt beröra våra tre utgiftsområden. Om vi kristdemokrater fick bestämma skulle ersättningsnivån i trygghetssystemen ligga på 80 % redan 1997. Skälet är fördelningspolitiskt. Eftersom regeringen kategoriskt har avvisat varje tanke på differentierade ersättningsnivåer har vi å vår sida vägrat acceptera en enhetlig nivå på 75 %. Redan sänkningen till 80 % var kännbar nog för många lågavlönade grupper. Som oppositionsparti accepterade inte heller socialdemokraterna den sänkningen. I regeringsställning vände man på klacken och gick ännu längre. Det ökade trycket på socialkontoren i våra hårt tyngda kommuner visar att effekterna har varit mycket negativa. För att genomföra den sänkta matmomsen för alla, välbeställda såväl som svaga grupper, betalade man bl.a. med denna sänkning av ersättningar till sjuka, arbetslösa och föräldralediga. Det kallar vi omvänd fördelningspolitik. Om vi fick bestämma skulle inte heller rehabiliteringssatsningarna minskas. Den översyn som regeringen vill göra av effekterna av de senaste årens satsningar välkomnar vi självfallet. Men att man för den skull minskar ambitionen med 200 miljoner kronor per år 1997 och 1998 när det gäller angelägna rehabiliteringsinsatser motsätter vi oss bestämt. Vi ser ingen logik i detta. Vi vill hellre hjälpa människor tillbaka till ett aktivt liv och ta hem besparingar på förtidspensionerna i stället. Fru talman! Inom utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom, vill jag klart deklarera att om vi fick bestämma skulle pensionärerna inte drabbas av ytterligare besparingar i form av försämrad änkepension, minskat bostadstillägg och förkortad omställningspension. Däremot skulle de sämst ställda pensionärerna få en lättnad genom ett ökat pensionstillskott på 200 kr per månad. Om vi fick bestämma skulle osäkerheten vad gäller pensionsreformen undanröjas. Vi kräver nämligen att alla avgörande beslut som ännu är utestående skall fattas under denna mandatperiod. Det skulle vara klargörande om socialdemokraternas representant här i debatten ville bekräfta att så kommer att ske. Det gäller inte minst det beslutade premiereservsystemet med ett spritt fonderat sparande. Regeringens utredare har gått ifrån sina direktiv och riksdagens principbeslut. Utredningsförslagets obligatoriska sparande i några få fonder måste socialdemokraterna ta avstånd från. Det förslag som Riksförsäkringsverket nu presenterat är intressant och kan vara en möjlig lösning i den nuvarande låsningen. Fru talman! Utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn, är ett kristdemokratiskt hjärteområde. Under fyrpartiregeringens tid inleddes ett positivt förändringsarbete inom familjepolitiken. Efter socialdemokraternas återkomst till makten har mycket återställts till det gamla. Avvecklingen av vårdnadsbidraget, slopandet av avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader och slopandet av rätten till tjänstledighet under tre år är ingenting annat än en återgång till gammaldags förmyndarpolitik. Den resulterar i ökade orättvisor mellan familjer, minskad valfrihet och flexibilitet och ökade kostnader för kommunerna. Med den här utvecklingen har vi inga vinnare. Fru talman! Låt mig återgå till det jag nämnde i början. Vi kristdemokrater sörjer inte välfärdsstatens försvagning. Med vår politik vill vi främja ett starkt välfärdssamhälle. Med det yrkar jag bifall till den kristdemokratiska reservationen nr 51.

Fru talman! Dagens diskussion handlar om hur mycket pengar vi skall avsätta inom socialförsäkringssektorn de kommande tre åren. Då är det mycket intressant att studera de ekonomiska ramarna för våra utgiftsområden. De visar ju också partiernas inställning till välfärdsfrågorna och socialförsäkringarna. Jag skall be att få återkomma till det om en stund. Låt mig allra först slå fast att den viktigaste förutsättningen för en god välfärd och för att människor skall känna tilltro till försäkringarna är att statsfinanserna är under kontroll. Regeringen Bildt misslyckades kapitalt med den ekonomiska politiken. Det har tvingat oss till tuffa besparingar, men de har skett med den största omsorg om trygghetsfrågorna. En viktig utgångspunkt i saneringspolitiken har varit att bevara vår svenska välfärdsmodell. Det har varit viktigt, eftersom vi vet att den är överlägsen andra modeller när det gäller att fördela välfärden jämlikt och rättvist. Socialdemokratin håller fast vid den generella välfärden, eftersom den skyddar de svagaste bäst. Socialförsäkringarna skall omfatta alla och ha en gemensam finansiering. Välfärden är en medborgerlig rättighet och skall vara tillgänglig för alla. Detta är viktiga principer som vi håller fast vid. Oppositionen talar med stor indignation om våra besparingar, men jag tror att de skall vara något försiktiga. Tänk på vad ni lämnade efter er hösten 1994! Ni hetsar upp er över våra förslag, men ni tvingas ju också till besparingar som i vissa fall får värre konsekvenser för enskilda människor, eftersom ni inte har större utrymme, utan väsentligt lägre som Moderaterna. Det ger självfallet sämre välfärd, åldringsvård och utbildning. Det väsentliga och viktiga att notera i detta betänkande, och som jag vill lyfta fram, är att Moderaterna vill satsa 36 miljarder mindre än vi socialdemokrater på socialförsäkringsområdet, dvs. på den ekonomiska tryggheten vid sjukdom och handikapp, vid ålderdom och för barnfamiljerna. Moderaterna föreslår ett gigantiskt sparpaket. Till detta skall läggas att Moderaterna också vill dra ned stödet till kommunerna, dvs. till barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Där handlar det om 14 miljarder för kommunerna som har det mycket svårt för tillfället. Man vill också sänka skatterna med mer än 150 miljarder de kommande tre åren. Det skall ske just nu när vi har en balans i budgeten i sikte och när vi inte längre har behov av nya stora nedskärningar. Då vill Moderaterna återigen undergräva statens och kommunernas ekonomi. Det är för mig en både obegriplig och okänslig politik. När jag lyssnade på Gullan Lindblad tyckte jag att det var en upprepning av gammal traditionell högerpolitik - ingenting annat - och det har jag hört många gånger. Med de väsentligt lägre ramar och de skattesänkningar som Moderaterna föreslår tvingas de göra mycket stora ingrepp i välfärden, och ännu har de bara redovisat en viss del. Jag tycker att det är en skyldighet för Moderaterna att redovisa hur detta slår för enskilda människor. Jag förväntar mig - och jag kräver det - att Gullan Lindblad redovisar hur 150 miljarder i skattesänkningar slår för enskilda människor. Det är också intressant att ställa frågan hur Folkpartiet och Kristdemokraterna ser på Moderaternas förslag genom den samverkan som de har. Vi socialdemokrater har tvingats till omfattande besparingar, men vi har vid varje tillfälle försökt se till att de med de lägsta inkomsterna drabbas minst. Vi sänker bostadsbidraget till pensionärerna från 85 % till 83 %, men vi höjer samtidigt det särskilda bostadstillägget som de 20 000 pensionärerna med lägst inkomster får. Vi gör också detta tillägg enhetligt över hela landet. Vi inkomstprövar folkpensionsdelen i änkepensionen. Lägg märke till att det är en inkomstprövning! De kvinnor som har barn under tolv år eller så låg inkomst att de har bostadstillägg får inga försämringar. Först vid en inkomst på över 24 000 kr i månaden slår inkomstprövningen igenom helt. Vi gör en växling mellan änkepensionen i form av folkpension och pensionstillskott. Den förra sänks med 6 %, och den senare höjs med lika mycket. Resultatet blir att de med de lägsta inkomsterna undantas från försämringarna. Så har vi konstruerat besparingarna på samtliga områden. Ändå har de neddragningar som gjorts självfallet varit kännbara för många. Men alternativet att inte göra någonting alls hade varit ännu värre. Då hade vi i dag varit i en fullständigt ohanterlig situation som tvingat oss till betydligt större ingrepp. Nu ser vi att saneringspolitiken ger resultat. Då får vi också utrymme att rätta till det som inte fick en rättvis fördelningsprofil trots våra ansträngningar. Nu kan vi, och nu skall vi, noggrant utvärdera hur besparingarna och nedskärningarna totalt sett drabbat olika individer. I de stora ekonomiska sammanhangen delar vi in människor i grupper. Pensionärerna har fått det bättre som grupp, säger vi. Det är riktigt, men det är lika sant att många pensionärer har det knapert. Barnfamiljerna har fått dra ett tungt lass de senaste åren. Det är sant, men det finns också många familjer med goda inkomster som klarat sig bra genom krisen. På samma sätt kan vi resonera på område efter område. Det som gör mig mest orolig är när det största oppositionspartiets alternativ till regeringspolitik är att visa en total nonchalans mot de enskilda människorna. Det är gigantiska skattesänkningar, stora neddragningar ute i kommuner och landsting och ytterligare besparingar på så gott som alla områden inom välfärden. Med en sådan politik som Moderaterna redovisar skulle nästan alla bli förlorare. Bara en liten grupp höginkomsttagare och förmögna skulle kunna leva gott och få det bättre. Det är ingen rättvis politik. Det är inte heller ett bra recept för att återge vårt land ekonomisk styrka och social trygghet. Jag hävdar att den socialdemokratiska politiken för arbete, bevarad välfärd och trygghet i livet för alla medborgare är det bästa sättet att bygga Sverige starkt igen. Det har varit tungt att vrida ekonomin rätt, men när man ser alternativen känns det ändå lätt att försvara den politik vi socialdemokrater står för.

Fru talman! Det är första gången som vi här i riksdagen nu fattar beslut om och fastställer utgiftstak för de olika utgiftsområdena. I budgetförslaget för utgiftsområdena som handlar om trygghet i socialförsäkringarna kan läsas att den viktigaste förutsättningen för en god välfärdspolitik är statsfinanser i balans. Vi är på väg mot balans i budgeten, men för att komma dit har också stora förändringar varit nödvändiga även i transfereringssystemen. Alla har på ett eller annat sätt fått vidkännas besparingar. Saneringen av statsfinanserna var och är nödvändig för att kunna behålla vår välfärd. Vi kan inte skjuta över de ekonomiska skulderna till kommande generationer. Många regeländringar har gjorts i trygghetsförsäkringarna, och de har därmed blivit ett lapptäcke med varierande regler och ersättningsformer. En förändring till ett enklare och mer heltäckande system är därför nödvändig. Välfärdspolitiken skall omfatta hela befolkningen. Den skall vara rättvis och hållbar över tiden. Generella välfärdssystem är det effektivaste sättet att eliminera orättvisor. Centerpartiets förslag till grundtrygghet bygger på principen att alla skall tillhöra det generella trygghetssystemet. Vårt förslag om en arbetslivsförsäkring är en helhetslösning som är lättöverskådlig för den enskilde och som blir effektivare och enklare, eftersom det är en försäkring i stället för flera överlappade system. Arbetslösheten har bidragit till att allt fler människor står utanför den generella välfärden. Dagens socialförsäkringar är avsedda att ge ekonomisk trygghet till alla, men i stället har beroendet av behovsprövade socialbidrag ökat. Centerpartiet avvisar både ett samhälle som ensidigt bygger på behovsprövade bidrag och ett som bygger på inkomstskydd för den som kvalificerat sig genom att ha haft arbete. Inget av dessa system uppfyller de krav som Centerpartiet ställer på en välfärd som skall omfatta alla och som behandlar alla lika. Grundtrygghetstanken innebär en övergång från systemet med att man enbart kvalificerat sig genom gjorda prestationer till principen om att tryggheten skall grundas på att man är samhällsmedborgare. En renodling av de sociala trygghetssystemen innebär att vi ersätter dagens system med i huvudsak tre, vilka omfattar en arbetslivsförsäkring vid sjukdom, arbetslöshet och funktionshinder, ett familjestöd i form av ett barnkonto samt ett nytt pensionssystem Arbetslivsförsäkringen skall innehålla dels en grundpenning, dels en inkomstrelaterad arbetslivspenning. Ersättningsnivåerna skall bestämmas så att det alltid finns incitament som uppmuntrar till förvärvsarbete eller rehabilitering och aktivering som siktar på förvärvsarbete. Ersättningen från försäkringen skall således aldrig uppgå till en normal lön. Arbetslivsförsäkringen skall i huvudsak finansieras med avgifter som förvaltas utanför statsbudgeten. I mars 1996 presenterades ett delbetänkande av utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning - Grundläggande drag i en ny arbetslöshetsförsäkring. Utredningen tecknar principerna för en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Försäkringen föreslås bestå av två delar, varav en obligatorisk del som täcker alla förvärvsarbetande vilka uppfyller ett bestämt arbetsvillkor och där ersättningen är ett fast grundbelopp lika för alla. Försäkringen föreslås också innehålla en frivillig kompletterande inkomstbortfallsförsäkring. Förslaget ligger i linje med vårt förslag om en arbetslivsförsäkring. Sjuk och arbetsskadekommittén presenterade i juni 1996 sitt slutbetänkande. Kommitténs uppdrag har varit att föreslå ett generellt trygghetssystem vid ohälsa samt hur rehabiliteringsinsatserna skall organiseras och hur de förebyggande insatserna skall stärkas. Kommittén föreslår bl.a. ett system för förtidspension och sjukbidrag, en s.k. månadsersättning, vilket vi anser ligger i linje med vårt förslag och kan införlivas i vår arbetslivsförsäkring. Eftersom flera utredningar ligger i linje med Centerpartiets idé om en arbetslivsförsäkring ser vi fram mot ett sådant förslag. Centerpartiets förslag till barnkonto innebär att vi för samman barnbidraget och föräldraförsäkringen till ett konto, barnkonto, där föräldrarna får möjlighet att själva bestämma om när de vill ta ut pengarna för att vara hemma med barnen innan de kommer upp i skolåldern. Fru talman! Det finns en bred politisk överenskommelse om ett nytt pensionssystem som skall träda i kraft år 2001. Det nya ålderspensionssystemet innebär att man sammanför folkpension, pensionstillskott och ATP till en gemensam ålderspension med en hög grundpension. Det är viktigt att trygghetssystemen bygger på stabila spelregler, och för pensionssystemet, som är det mest omfattande av alla, är det mycket viktigt med stabilitet. Det är därför angeläget att det nu genomförs enligt det principbeslut som fem partier står bakom och som ligger till grund för pensionsreformen. Fru talman! Centerpartiet står bakom det förslag till utgiftsramar som presenterades för utgiftsområdena 10,11 och 12, och jag yrkar därmed bifall till denna del i finansutskottets betänkande 1996/97:FiU1.
Fru talman! Jag förstår att Börje Nilsson är pressad när han så hårt går åt våra besparingsförslag. Börje Nilsson skall åtminstone hålla sig till de förslag vi har lagt fram och inte tredubbla dem. Det behövs verkligen ett klart alternativ till dagens socialdemokrati, Börje Nilsson. Det är jag glad över att få framföra. Börje Nilsson säger här att vi skyddar de svagaste. Jag vet att Börje Nilsson har varit aktiv i handikapprörelsen i många år. Hur kändes det på riksdagsgruppsmötet när t.ex. förslaget om en försämring av assistansersättningen framfördes? Vad sade Börje Nilsson då? Jag väntar fortfarande på svaret på min fråga. Ligger pensionsbeslutet fast? Jag vill ha ett besked i den frågan. Sedan vill jag också veta om regeringen kommer att hålla tassarna borta så att man inte kommer med olika socialiseringsförslag när det gäller privat pensionssparande i olika former. Det är oerhört viktigt. Börje Nilsson gick väldigt lätt förbi änkepensionerna. Kvinnorna är tydligen enligt Socialdemokraterna värda ca 11 000-12 000 kr i månadsinkomst, sedan skall man börja spara så det knakar. Vad sade Börje Nilsson när detta förslag presenterades? Bo Lundgren har flera gånger frågat Thomas Östros och andra vad Socialdemokraterna egentligen menar i den här frågan. Inget svar har kommit. Nu väntar vi på att få ett besked från utskottets ordförande när det gäller änkepensionerna.
Fru talman! Jag har lyssnat med intresse på hela debatten, men kanske speciellt till regeringens företrädare, vilket i den här debatten är Börje Nilsson. Jag har lyssnat både på vad han har sagt och på vad han inte har sagt. Han ställde en fråga till oss. Jag skall först svara på den. Det handlar om Folkpartiets syn på Moderaternas förslag. Det är ganska enkelt att svara på det i den meningen att vi har lagt fram ett helt annorlunda förslag. Det har vi förstås gjort därför att vi tycker att det förslaget är mycket bättre än det förslag som Moderaterna har lagt fram. Vi tycker också att vårt förslag är mycket bättre än det förslag som regeringen har lagt fram. Börje Nilsson talade mycket om den generella välfärdspolitiken och vikten av att den omfattar alla. Jag skulle därför vilja fråga honom - och jag hoppas att få svar på det - hur han ser på den generella välfärdspolitiken vad gäller arbetslöshetsförsäkringen. Varför avskaffade ni arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring? Varför gjorde ni den selektiv i stället för generell? Den andra frågan är om Börje Nilsson tycker att det är så mycket bättre välfärdspolitik att sänka matmomsen med 7-8 miljarder och finansiera det med sänkta barnbidrag, avskaffade flerbarnstillägg och sänkta ersättningar i socialförsäkringen.

Fru talman! Jag talade inledningsvis om de minsta företagens situation i och med en nya sjuklöneperioden. Jag tänkte ta upp den tråden igen. Jag har fått ett brev från ett antal småföretagare. Samma brev har alla ni här säkert också fått. Det är småföretagare från bl.a. Vingåker, Örebro, Sala och Nora som skriver. Gemensamt för dessa företag är att de har 1-4 anställda. I brevet beskrivs den oro som dessa småföretagare känner i och med att sjuklönekostnaden nu kommer att stiga. De skriver: Nu blir oviljan att göra nyanställningar väldigt stor. Företagarna är oroliga för att deras eget agerande i fortsättningen kan få utestängningseffekter. Av brevet kan också utläsas ett väldigt stort missnöje med politiker som i ord säger att de skall satsa på småföretagen, men som i praktiken gör något helt annat. Vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett mycket konkret förslag. Jag har redan redogjort för detta. Vi har också en finansiering för förslaget. Man kan säga att det är ett slags budgetneutralt förslag som vem som helst skulle kunna ställa upp på som menar allvar med sitt tal om att satsa på småföretagen. Jag tar alltså nu upp den frågan. Min partikamrat Per Rosengren tog upp samma fråga i skattedebatten. Inger Lundberg i skatteutskottet sade då att det vore bättre att jag i den här debatten frågade Börje Nilsson. Därför ställer jag samma fråga till Börje Nilsson. Jag väntar således på ett svar.
Fru talman! När man arbetar med socialförsäkringar slås man av tanken att det rör sig om mycket pengar. Våra avvikelser i ramarna är mycket små. För utgiftsområde 10 har vi 220 miljoner kronor mindre. För utgiftsområde 11 har vi 250 miljoner kronor mera. För utgiftsområde 12 har vi 150 miljoner kronor mera. Man borde kunna få växla mellan områdena. Något annat vore katastrofalt. Det rör sig dessutom om så små belopp. Vi måste väl ändå ha en frihet här. Chatrine Pålsson sade samma sak i föregående debatt. Det rör sig alltså om 35, 64, 35 och, utanför statsbudgeten, 132 miljarder kronor. Så fort man hostar i vårt utskott rör det sig faktiskt om ett par miljarder hit eller dit. Det blir väldigt svårt att göra förändringar om man tror att varje liten förändring är enkel att göra. Det är tvärtom väldigt svårt, eftersom det rör sig om så mycket pengar. procenten har som lever runt den gamla socialbidragsnormen, 3 400 kr i månaden? Valfrihet i det här fallet gäller bara somliga. Den gäller bara dem som har det bra och som kan välja. De andra har ingen valfrihet. När det gäller mänskliga rättigheter talas det ofta om tortyr, förföljelse och det fria ordet. Däremot talas det sällan om de kränkande situationer som många i vårt land i dag utsätts för. En grundtrygghet för alla skulle minska den kränkning som människor utsätts när de begär socialbidrag och står där med mössan i hand.
Fru talman! Först ett enkelt och rakt besked med anledning av Börje Nilssons fråga. Det kan då bara handla om en betygsättning av budgetförslaget som helhet. Naturligtvis tycker jag att det kristdemokratiska förslaget är bäst. Det är alltså bättre än det moderata förslaget. När det gäller pensionerna efterlyser jag återigen ett svar, precis som Gullan Lindblad gjorde. Kommer Socialdemokraterna att medverka till att alla avgörande beslut som återstår fattas under denna mandatperiod? I frågan om en sjuklöneperiod kräver vi en återgång till de gamla reglerna. Man ser i den här frågan en märklig oenighet, eller hur jag nu skall uttrycka det. En minister säger i samband med Småföretagarriksdagen: Vi skall försöka hitta en mjukare lösning för de små företagen. Men några dagar senare hörs en annan minister säga att ingenting är på gång. Det skall vara precis som det är - alltså ingen förändring. Jag har också läst en tidningsintervju, av vilken framgår att utskottets ordförande säger att han inte känt till att företagarna tycker att den försäkring som finns är för dyr. Läser inte utskottets ordförande de motioner som berör utskottets område? Företagarnas inställning kan man t.ex. utläsa av den kristdemokratiska motionen.
Fru talman! Gullan Lindblad påstår att jag hade fel när det gäller Moderaternas ram. Det korrekta är att den ramen är 36 miljarder kronor lägre än vad vi socialdemokrater föreslår. Det framgår av betänkandet. När man skall dra ned med 36 miljarder kronor gäller det framför allt området sjukdom och handikapp. Också familjer och barn drabbas där. Jag vidhåller att jag efterlyser en fullständig karta över vad Moderaternas nedskärningar betyder. Man vill ju ha skattesänkningar på 200 miljarder kronor. Hur mycket är egentligen 200 miljarder kronor? Jo, 50 gånger mer än vad vi årligen betalar för assistansersättning till gravt handikappade. 200 miljarder kronor skulle räcka till att betala änkepensionerna under 16 år framåt. För att täcka det hål som Moderaterna har skapat skulle vi behöva ta bort hela pensionstillskottet för pensionärer fram till år 2011. Så verkar Moderaternas skattepolitik och förslag! Vi kräver en hel lista över vad de i övrigt innebär. På detta sätt undergrävs ju statsfinanserna. Gullan Lindblad måste inse att detta är ett allvarligt hot mot välfärden. I fortsättningen går det inte, Gullan Lindblad, att åka omkring i de värmländska bygderna och lova alla allt. Man måste alltså redovisa vad Moderaterna i verkligheten står för och vad högerpolitik innebär. Vidare skulle jag vilja ha en förklaring till följande text i Moderaternas motion: En bärande tanke i ett kompletterande trygghetssystem bör vara att skapa ett större spelrum för marknadstänkande med tydliga funktioner på prismekanismer. Vad innebär detta med marknadstänkande och prismekanismer i socialförsäkringarna?
Fru talman! Inom ett par områden har vi försöksverksamhet med lokal samverkan. Det handlar om finansiell samordning inom socialförsäkringarna samt hälso och sjukvården. Ett sådant projekt finns i mitt hemlän Sörmland, nämligen Finsamprojektet. Förutom att man sparar pengar är det till stor gagn för de personer som är i behov av rehabilitering. Resultatet är också en snabbare återhämtning och återgång till arbete eller till en bättre daglig verksamhet. Detta är oerhört viktigt för den enskilde. Det finns ytterligare ett projekt, det s.k. Stenungsundsprojektet. I det ingår socialtjänsten tillsammans med försäkringskassan samt hälso och sjukvården. Såvitt man kan se av de här projekten kommer positiva signaler från de olika områdena. Jag tror att det är sådana lösningar som vi framöver skall ha. Får vi nu en permanentning av de här projekten är det angeläget att reglerna är enkla. Det skall vara enkelt att besluta om hur de gemensamma resurserna skall användas. Lokal finansiell samverkan tycker jag skall vara möjlig i hela landet.
Fru talman! Det är Börje Nilsson som här representerar regeringen, och Börje Nilsson skall i första hand svara på våra frågor. Jag frågar återigen: Hur är det med pensionerna? Kan vi lita på att pensionsbeslutet ligger fast? Och vad har Börje Nilsson att säga till alla de 52 000 änkor som nu helt eller delvis blir av med sina pensioner? Det gäller då folkpensionsdelen. Vi vill ha svar på dessa frågor. Det finns ju ytterligare en chans att ge svar. Jag hörde tidigare i debatten Thomas Östros påstå att vi skulle ha sparförslag på 200 miljarder kronor avseende kommunerna. Men det är ett långsiktigt framåtsyftande förslag. Vi menar att Sverige bör ha ett skattetryck som någorlunda överenstämmer med hur det är i Europa i övrigt. Detta ligger inte i årets budget. Börje Nilsson, vi sparar på långtidsfriska. Ni sparar på änkor, handikappade och fattigpensionärer. Det är det som är skillnaden. Vi vill först och främst skydda dem som har de största behoven. Jag tar återigen upp sjuklöneförslaget. Thomas Östros har i den debatten sagt: Tryggheten bygger på ett starkt näringsliv med underlättande av företagande. Det är hans egna ord i en debatt nyligen. Hur stämmer det med det sjuklönebeslut som vi tog häromdagen, Börje Nilsson? Det är ju direkt ägnat att minska antalet arbetstillfällen.
Fru talman! Jag svarade på Börje Nilssons fråga, men han svarade inte på mina frågor. Jag frågade hur det kan komma sig att han pläderar för en generell välfärdspolitik som omfattar alla, samtidigt som han sannolikt försvarar regeringens politik som har inneburit att man avskaffade arbetslöshetsförsäkringen som socialförsäkring. Jag undrade hur han såg på kombinationen av sänkt matmoms och sänkta barnbidrag. I mitt sista inlägg vill jag ta upp vårdköerna och den möjlighet som har funnits att hålla vårdköerna nere bl.a. genom att föra över resurserna från försäkringskassorna. Det tog många år av liberal opinionsbildning under 1980-talet innan socialdemokraterna till slut accepterade att föra över ett belopp på några hundra miljoner från försäkringskassorna till landstingen. Man kom överens om åtgärder bl.a. för att korta köerna. Nästan alla inom landsting och försäkringskassor har varit nöjda med denna verksamhet. Vi tvingas nu konstatera att det har räckt med två års socialdemokratiskt regeringsinnehav och makten hos 25 av 26 sjukvårdshuvudmän för att vara tillbaka i gammal dålig socialdemokratisk köpolitik. Vi drog därför i våras slutsatsen att man borde förstärka överföringen av pengar från den passiva sjukskrivningen till aktiv sjukvård. Vi var inte helt säkra på att vi skulle få stöd från socialdemokraterna och regeringen på den punkten, även om vi hade förhoppningar om det. Vi hade däremot inte kunnat drömma om att man i en situation av ökade vårdköer skulle lägga ett rakt motsatt förslag, nämligen att nästan halvera de pengar som går från passiv sjukskrivning och förtidspensioner till aktiv sjukvård. Är det verkligen Börje Nilssons uppfattning att det är bättre att satsa pengar på passiv sjukskrivning än aktiv sjukvård?
Fru talman! Socialdemokrater och ni andra som säger att ni vill arbeta för en halverad arbetslöshet till år 2000 och ni som säger att ni är riktiga småföretagarpartier: Varför tiger ni i den fråga som jag tog upp, nämligen att kompensera de små företagen. Det här börjar likna en stafett med socialdemokrater som lämnar stafettpinnen från den ena ledamoten till den andra. Ingen vill ta upp frågan. Förra veckan var jag på en debatt i Karlstad, arrangerad av småföretagare i Värmland. Gullan Lindblad var också där. Jag berättade om vänsterpartiets förslag. Efter det har småföretag tagit kontakt med mig och frågat: Är det bara ni som driver den här frågan? Ja, just nu är det det, sade jag, men jag kommer att ta upp frågan i riksdagen. Nu kommer jag att åka hem och berätta att det inte är någon som överhuvudtaget vill ta upp detta till diskussion. Det är märkligt, när nu småföretagarna själva klart och tydligt säger att de inte är intresserade längre och att vi har lagt hinder i vägen för dem att göra nyanställningar. Jag vill kommentera ett par saker som Börje Nilsson tog upp i sitt inledningsanförande. Börje Nilsson sade att man håller fast vid den generella välfärden och att det är en viktig princip. Det är en viktig princip för oss också. Börje Nilsson sade också att statsfinanserna måste vara under kontroll. Det har vi naturligtvis sagt i vår budgetmotion också. Men vi tycker att besparingarna inte får ta sådana vändningar att människor blir hänvisade till socialkontoren för att klara sig. Börje Nilsson har också sagt att man noggrant skall utreda hur besparingarna har slagit fördelningspolitiskt. Varför gör ni inte det innan ni lägger besparingsförslagen?
Fru talman! I vårt utskott har vi beslutat att vi skulle göra konsekvensutredningar. Det var just den fråga jag hade till Börje Nilsson. Varför sker inte detta? De skulle göras innan vi fattar beslut. Man måste ju också ta följderna av dem. Vi har faktiskt beslutat det. Alla partier var eniga om det. Jag berömmer utredningen och att man skall följa upp resultatet. Men jag tycker att man skall göra den före. När det gäller besparingarna måste man ju se hur de slår. Staten spar och kommuner och landsting får ta över, t.ex. när det gäller egenavgiften. Mitt hemlandsting får 500-600 miljoner mindre. Borlänge kommun får 49 miljoner mindre, tror jag. Hur slår det? Landsting och kommuner gör besparingar och staten får ta över på så sätt att man avskedar människor som får gå på arbetslöshetsförsäkring. Var är facit?
Fru talman! Jag inser att majoritetens företrädare har mycket liten tid att svara på alla våra frågor. Jag skall vara så generös att jag inte kommer med en enda ny fråga eller ens upprepar mer än en av de frågor som jag redan ställt och inte fått något svar på. Det gäller pensionerna. Vi tog ett principbeslut. Vi tillsatte en genomförandegrupp, inte bara för att den skulle fortsätta beredningen, utan för att den skulle vårda fempartiöverenskommelsen. Hur är det nu med detta vårdande från den socialdemokratiska sidan? Hur skall systemet kunna ha trovärdighet utan att vi verkligen enigt står upp? Kommer socialdemokraterna att medverka till att alla avgörande beslut som återstår fattas under denna mandatperiod, inklusive premiereservsystemet?
Fru talman! Gullan Lindblad och alla andra vet att frågan om inkomstprövningar av änkepensioneringen bereds i utskottet. Det blir debatt om detta i december, så spara krutet till dess. När det gäller pensionsfrågan vet alla också att det har skett ett samråd inom det socialdemokratiska partiet. Det har varit nyttigt och bra. Vi tycker att andra partier skulle göra likadant. Självklart ligger principbeslutet fast tills något annat beslutas. Det krävs ju en helhetssyn när det gäller politiken. Vi kan nu se positiva resultat. Tack vare saneringspolitiken har räntenivån sjunkit, vilket betyder att kostnaderna för ett villalån på 500 000 kr blir närmare 1 400 kr lägre per månad för villaägaren. Det betyder oerhört mycket för enskilda människor, vilket man också skall beakta. Lägre räntor gör det också billigare att investera. Det är det som är viktigt. Man måste se helheten i den socialdemokratiska politiken.
Fru talman! Det har varit en lång dag. Jag är nu sista talare. Jag vill avslutningsvis nämna något ytterligare om grundtryggheten. Grundtrygghet handlar inte bara om kronor och ören. Den berör oss alla i livets olika skeden. Tryggheten att leva och bo under uppväxttiden, arbetsperioden och ålderdomen. Möjligheter till bra boende, utbildning, arbete, social gemenskap, fungerande hälso och sjukvård samt en trygg äldreomsorg. Vi behöver också ett socialt skyddsnät, ett fungerande trygghetssystem som träder in när vi av olika orsaker är i behov av det. En generell välfärd, en arbetslivsförsäkring, som ger ersättning vid sjukdom, handikapp, föräldraskap och arbetslöshet. Ett pensionssystem som är stabilt och hållbart, som ger ekonomisk trygghet på ålderdomen är viktigt. Det skall också vara ett samband mellan olika inbetalda avgifter och utgående förmåner i socialförsäkringssystemen. Fru talman! Jag har tidigare framfört mina yrkanden.

Fru talman! Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har begärt att riksdagen skall uttala sin misstro mot statsminister Göran En misstroendeförklaring mot statsministern är detsamma som ett yrkande på regeringens avgång. Det följer av bestämmelserna i regeringsformens 12 kap. 4 §. Vinner kravet om misstroende gehör måste statsministern omedelbart avgå och med honom hela regeringen. Dagens omröstning gäller alltså om Sverige skall drabbas av en akut regeringskris eller ej. De som röstar ja, röstar för en regeringskris. Den sakfråga som har föranlett misstroendeförklaringen mot statsminister Göran Persson kan enklast karaktäriseras på följande sätt. Av en viktig diskussion om de politiska förhållandena i Kina blev det en debatt om några meningar i ett anförande av statsministern. Detta har i sin tur blivit en fråga huruvida Göran Persson personligen har förmåga att be sina politiska motståndare om ursäkt för någonting som han inte har sagt, inte menat eller ens tänkt. Dagens omröstning handlar med andra ord inte om den politiska situationen i Kina. Den handlar inte heller om Göran Perssons uttalande. Den handlar kort och gott om oppositionens försök att vinna kortsiktiga politiska poäng. För det ändamålet har man valt att använda det starkaste vapen som vår parlamentariska demokrati känner, en misstroendeförklaring mot statsministern, dvs. i praktiken ett krav på regeringens avgång. Fru talman! Låt mig i korthet säga följande. För det första är det inte anmärkningsvärt att ledamöter av Sveriges riksdag begär en förklaring av vad som sagts av statsministern under hans besök i Kina. Efter den debatt som har ägt rum under den senaste tiden är det tvärtom viktigt att det blir klarlagt vad som faktiskt har sagts och vad som inte har sagts. För det andra är det också helt i sin ordning att frågan tas upp i Utrikesnämnden med tanke på de proportioner i den politiska debatten som referaten av statsministerns uttalande har fått. Denna debatt har naturligtvis också uppmärksammats utomlands. Även av det skälet är det viktigt att alla missförstånd blir undanröjda. För det tredje är det naturligtvis också helt i sin ordning att det ordnas en offentlig debatt i riksdagen i denna fråga. Till en sådan debatt, som ju hölls i onsdags, har statsministern själv tagit initiativet. Men sedan det har skett, klarläggande har gjorts, ett extra sammanträde i Utrikesnämnden genomförts och debatten i riksdagen hållits är det definitivt att gå ett steg för långt att använda det instrument i grundlagen som ytterst syftar till att framkalla en regerings avgång. Fru talman! Det verkar vara dags att uppmana till litet besinning och eftertanke i den politiska debatten. Missbruka inte den makt grundlagen ger parlamentet! Försvaga inte riksdagens anseende genom att använda dess yttersta instrument för en tom demonstrationspolitik! Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer givetvis att rösta nej till förslaget att uttala misstroende mot statsminister Göran Persson. Vårt förtroende för statsministern och regeringen rubbas självfallet inte av ogenomtänkta försök att utnyttja grundlagens bestämmelser om misstroendeförklaring för kortsiktiga partipolitiska syften.

Fru talman! Centerpartiets riksdagsgrupp har tagit ställning till yrkandet från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna om att riksdagen enligt 12 kap. 4 § regeringsformen skall uttala att statsminister Göran Persson inte åtnjuter riksdagens förtroende med anledning av det tal statsministern höll inför svenska medborgare i Kina den 4 november. Centerpartiets riksdagsgrupp brukar avstå vid votering om val av statsminister i en regering vars regeringsförklaring ej förhandlats med Centerpartiet. Men nu gäller ställningstagandet om det är lämpligt att avsätta statsministern och därmed hela regeringen med anledning av hans uttalande i Kina. Centerpartiets riksdagsgrupp anser att statsministerns tal icke är skäl för en misstroendeförklaring. Enligt Centerpartiets mening står reaktionen som nu föreslås av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i form av misstroendeförklaring inte i rimlig proportion till den kritik som är berättigad. Därför kommer Centerpartiets riksdagsgrupp att rösta mot förslaget till misstroendeförklaring.

Fru talman! Tre borgerliga partier har begärt misstroendevotum mot statsministern med anledning av hans uttalande i Kina. Vänsterpartiet säger nej till förslaget om misstroendeförklaring på den grunden. Vår uppfattning i regeringsfrågan har inte förändrats på grundval av Göran Perssons uttalande i Kina. Det minskar inte på något sätt vår kritik av det här uttalandet, men vi tycker inte att det är rimligt att använda misstroendevotum som en reaktion på en utrikespolitisk fadäs. Vi tycker att det är beklagligt att den öppenhet som hade kunnat bli frukten av den debatt vi förde häromdagen i riksdagen, nämligen att papperna kom på bordet, inte blir verklighet. Vi tycker att det är fegt av Moderaterna att av partipolitiska och taktiska överväganden förhindra den öppenhet som kunde leda fram till en konstruktiv debatt om hur vi skulle kunna stödja demokratiutvecklingen i Kina. Vi kommer alltså att rösta mot förslaget om misstroendevotum.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet de gröna har framfört vår kritik av statsministerns resa till Kina i Utrikesnämnden, här i riksdagens kammare och i den offentliga debatten. Vår grundläggande uppfattning är att det bäst gagnar de mänskliga rättigheterna i Kina om kontakterna inte sker på statsministernivå. Vår kritik av att statsministern ändå reste kvarstår. Vi är också kritiska till statsministerns uttalande i Kina om den kinesiska politiska stabiliteten. Det uttalandet kan uppfattas och användas som stöd för en regim som är djupt odemokratisk och som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Det är enligt vår mening inte förenligt med svensk utrikespolitik. Senare tillrättalägganden av statsministern har inte varit tillräckliga. Vi anser emellertid inte att statsministerns handlande utgör tillräcklig grund för en misstroendeomröstning. Nu när den ändå kommer att genomföras markerar vi vårt avståndstagande till statsministerns agerande genom att avstå i omröstningen. Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp kommer därmed att agera på samma vis nu som i tidigare val av statsminister.

Fru talman! Den moderata riksdagsgruppens motiv för misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson har jag redovisat i den särskilda debatten i onsdags och när förslaget väcktes. Som jag då framhöll söker vi inte strid om utrikespolitiken. Tvärtom har vårt syfte varit att återställa den enighet om den svenska Kinapolitiken som Göran Persson bröt med och under sitt besök i Kina. Vi begärde tidigt ett sammanträde med Utrikesnämnden för att skapa klarhet. Vi föreslog att utrikesutskottet skulle ta initiativ till ett uttalande av riksdagen som skulle visa att Sverige vill främja inte politisk stabilitet i Kina utan en politisk utveckling mot demokrati, frihet och rättvisa, men det förslaget röstades ned av Socialdemokraterna och Centerpartiet. I onsdagens debatt hade Göran Persson chansen att medge att hans uttalanden i Peking om den politiska stabiliteten i Kina och i jämförelsen med det instabila politiska läget i Ryssland var fel, men han förmådde inte ta tillbaka vad han sagt. Den moderata riksdagsgruppen drog därav slutsatsen att vi inte har förtroende för Göran Perssons vilja och förmåga att företräda Sveriges utrikespolitiska linje i internationella framträdanden som statsminister. I försök att komma undan ansvaret för vad han yttrat har Göran Persson hänvisat till vad statsråd i den borgerliga regeringen sagt i överläggningar med företrädare för den kinesiska regeringen. Förslag har väckts - Gudrun Schyman hänvisade till det i sitt anförande - om att offentliggöra vissa utvalda samtalsuppteckningar från den tiden, tillsammans med uppteckningarna från Göran Perssons möten med den kinesiske presidenten och premiärministern. Vi moderater hyser ingen rädsla för vad som då skulle framkomma - inget borgerligt statsråd har berömt den politiska stabiliteten i Kina eller i nedsättande ordalag jämfört med det instabila politiska läget i Ryssland - men vi har framhållit att det är principiellt fel att offentliggöra uppteckningar från samtal mellan politiska ledare som förts utifrån förutsättningen att de skall vara förtroliga. Konsekvenserna av ett sådant principgenombrott är oöverskådliga. Vi har därför heller inte begärt att uppteckningarna från Göran Perssons besök skall släppas. Det är dock Utrikesdepartementet som förfogar över denna fråga. Vi har därför sagt att om en offentlig redovisning ändå skall ske, får den inte göras fläckvis. Även de samtalsuppteckningar som gjorts efter regeringsskiftet 1994 vid möten mellan kinesiska ledare och bl.a. statsråden Hjelm-Wallén, Sahlin och Schori skall publiceras. Vidare motsätter vi oss att den nuvarande regeringen gör ett eget urval bland de uppteckningar som gjordes under de borgerliga regeringsåren. I så fall skall allt läggas fram som rör samtal som fördes av de för utrikespolitiken ansvariga statsråden dessa år. Med de proportioner som offentliggörandet därmed skulle få finns det skäl att göra det i form av en vitbok över den svenska Kinapolitiken efter massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Då kan också riktlinjepromemorior, instruktioner till ambassaden i Peking, till FN-delegationen m.m. tas med i bilden. En sådan vitbok kommer med stor sannolikhet att visa att det rått en bred enighet om Kinapolitiken tills den bröts med och under statsminister Perssons besök i början av november. Efter vad som har varit kvarstår behovet av en sådan vitbok även efter den omröstning som strax skall följa.

Fru talman! Det finns ingen anledning att upprepa den debatt som hölls här i onsdags. Vi har en känsla av att våra argument har gått fram väl. Jag tänker bara inskränka mig till några få påpekanden. Det har talats om partitaktik i det här sammanhanget. Jag ber er tänka något på det. Man behöver bara ha kastat en enda blick i en väljarundersökning för att veta att man vinner inte val i Sverige på frågor om mänskliga rättigheter i tredje världen. Det har talats om att avslöja hemliga handlingar, och partistrategier brukar ju vara hemliga, men jag kan avslöja här, fru talman, att vår strategi inför valet 1998 är att visa att vi är bättre än den socialdemokratiska regeringen på att stimulera jobb i den privata sektorn och därmed säkra välfärden i kommuner och landsting. I det avseendet är de tre senaste veckorna förlorad tid. Men man kan komma till en punkt där ett parti måste vara troget sina grundläggande värderingar, och det var det läget vi stod i för tre veckor sedan efter statsministerns tal i Kina. Det var nödvändigt för oss att reagera mycket skarpt. Mot den här bakgrunden känner vi också ett väldigt främlingskap inför den argumentation som har förts fram från företrädare för Centerpartiet under gårdagen - att hänsynen till marknadsreaktioner skulle ha fått oss att avstå från ett klart ställningstagande i en fråga om mänskliga fri och rättigheter. För oss är det två så väsensskilda saker att de inte kan diskuteras på samma dag. Vi är bestörta över att ett sådant argument över huvud taget kan framföras. Det har talats om en överreaktion. Till att börja med vill jag återigen påminna om den starka moraliska dimension denna fråga har för oss. Men skall man vara riktigt noga gäller detta misstroendevotum inte statsministerns tal i Peking utan hans oförmåga och ovilja att lägga till rätta de missförstånd som detta tal skapade. Vi har erbjudit olika vägar för statsministern att klarlägga detta, men så har tyvärr inte skett. Som jag sade när vår misstroendeförklaring presenterades är det Folkpartiets uppfattning att Sveriges utrikespolitik skall ha en stark demokratiprofil. Detta omöjliggörs om inte missförstånden från Peking klaras ut. Eftersom det inte har skett, kommer Folkpartiets riksdagsgrupp att rösta ja till misstroendet.

Fru talman! Statsministern gjorde under sitt besök i Kina uttalanden som det allmänt har funnits skäl att kritisera. Vi har från kristdemokratiskt håll begärt att statsministern skulle lägga sina uttalanden till rätta. Under den tid som har förflutit sedan uttrycken blev kända, har han haft gott om tid och flera möjligheter att ompröva sina ord. Statsministern har till mångas stora besvikelse valt att stå fast vid sina uttalanden. Kristdemokraternas riksdagsgrupp kommer i den förtroendeomröstning som ligger framför oss att rösta för yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Anledningen är att det inte får råda den minsta oklarhet beträffande Sveriges ställningstagande till demokrati och mänskliga rättigheter. Statsministerns möjligheter att på ett trovärdigt sätt företräda den svenska inställningen i dessa frågor har uppenbarligen försvagats. Demokratirörelsen i Kina skall inte under några omständigheter behöva betvivla den svenska positionen.

Fru talman! Det är svårt att frigöra sig från intrycket att denna debatt om jobben kommer att avhållas en smula post festum. Likväl skall jag försöka att diskutera tre frågor av betydelse för de nya jobben och ett påstående. Min första fråga, fru talman, är enkel att formulera till den socialdemokratiska majoriteten. Var är politiken för jobben? Häromdagen kom Arbetsmarknadsstyrelsens höstprognos som söker bedöma förutsättningarna för jobben 1997. Det är det år då regeringens alla s.k. sysselsättningsåtgärder enligt regeringens egen utsago skall börja göra nytta. AMS säger att det inte kommer att hända någonting under nästa år. Massarbetslösheten kommer att bestå och människor kommer även i fortsättningen att förvägras möjligheten att fullt ut dra nytta av sin förmåga. Fru talman! Det kanske är en tanke som ser ut som en händelse att arbetsmarknadsministern strök sig från dagens riksdagsdebatt samtidigt som Arbetsmarknadsstyrelsens höstprognos presenterades. Jag tycker snarast att det borde vara arbetsmarknadsministerns skyldighet att här i kammaren förklara varför de åtgärder hon tidigare har satt en sådan förhoppning till nu uppenbarligen enligt myndigheterna inte kommer att ge några effekter alls. I gårdagens diskussion om budgetfrågorna här i kammaren påpekade finansministern att det i hans s.k. tiopunktsprogram också återfanns sysselsättningspolitiska åtgärder. Problemet är bara att ingen människa vet vad dessa sysselsättningspolitiska åtgärder är, allt medan arbetslösheten förblir hög. Samtidigt presenterar emellertid andra, mer fritänkande personer än finansministern förslag på hur lägre skatter skulle kunna skapa upp till 400 000 nya arbeten. Det vore intressant att i dagens debatt få någon deklaration från den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten huruvida man över huvud taget förstår detta sätt att bidra till att skapa flera riktiga arbeten i Sverige. Om man inte förstår detta borde åtminstone det vi har diskuterat i en tidigare riksdagsdebatt om jobben manat till någon liten eftertanke, nämligen vad som händer i Vänersborg vid Vargön Alloy. Det illustrerar vad som inträffar i det ögonblick då man höjer skatten. Där förlorar nu 55 medarbetare jobben därför att företaget inte längre, icke till följd av marknaden utan till följd av skatterna, inte klarar av att driva sin största smältugn. Finansministern sade också att i regeringens program för att utveckla Sverige låg en kompetensrevolution om jag förstod formuleringarna rätt. Det är väl den som Carl Tham just nu bedriver om man förstår det som står i tidningarna på ett korrekt vis och som han senare skall försvara här i kammaren i dag. Jag må säga att om det är detta som skall skapa de nya arbetena så befinner sig regeringen inte på samma planet som det övriga Sverige. Min andra fråga, fru talman, skulle kunna formuleras så här: Var är spelreglerna för de goda arbetena? Jag tänker naturligtvis på det fullständigt pyramidabla debacle som regeringen just nu går igenom om reglerna för arbetslöshetskassan. Det som var sant och visst i somras är inte längre sant och visst. Det är för övrigt ingenting alls, därför att regeringen saknar uppfattning. Möjligen har man en, och det vore i så fall intressant att här få reda på vad den skulle kunna tänkas vara. Allt detta skulle man möjligen kunna dra en barmhärtighetens slöja över om det inte vore för det enkla faktum att bristen på spelregler gör att investeringarna uteblir. Varje gång regeringen tvivlar och tvekar och hoppar och hattar om a-kassereglerna minskar investeringsviljan ytterligare ett litet stycke i de företag som till syvende och sist måste skapa de nya sysselsättningstillfällena. Låt mig, fru talman, göra det alldeles klart att jag förstår dem som i dag protesterar mot regeringens bidragspolitik eller neddragningspolitik. Regeringens politik klämmer människor utan arbete från två håll. Man klämmer dem genom att sänka bidragen, och man klämmer dem underifrån genom att förvägra dem möjligheterna till ett riktigt arbete. Vi moderater lovar inte högre a-kasseersättning, men vi lovar, som jag senare skall återkomma till, en politik som gör att a-kassan inte behövs för så förtvivlat många människor, som i dag bokstavligen är beroende av den för sin välgång och försörjning. Min tredje fråga, fru talman, formulerar jag så här: Var är den arbetsmarknadspolitik som, givet allting annat, skulle kunna bidra till att människor får litet lättare att komma in på arbetsmarknaden? Vad som i det här sammanhanget är särskilt intressant att diskutera är hur regeringen och riksdagsmajoriteten tänker sig att den arbetsmarknadspolitik som av volymskäl bokstavligen tvingas till åtgärder som alla vet har mindre effektivitet än andra kan stå i överensstämmelse med ansvaret gentemot de människor som faktiskt behöver stöd och hjälp för att på ett effektivt sätt komma in på en ordinarie och fungerande arbetsmarknad. Det är svårt att frigöra sig från misstanken att vad som i dag driver regeringens arbetsmarknadspolitik inte är en omsorg om att hjälpa varje människa som saknar ett jobb, utan en omsorg om att säkerställa att statistiken inte blir alltför fasansfull givet det löfte man samtidigt utfärdat om att halvera bara den öppna arbetslösheten. I dag driver arbetsmarknadspolitiken ty följande från åtgärder som skulle kunna ge meningsfull verkan för de människor som behöver stöd och hjälp till åtgärder som förvisso är flera men som ger sämre förutsättningar vid den inskolning och invänjning på arbetsmarknaden som dessa människor behöver. Min fråga är ty följande: Hur i hela friden kan regering och riksdagsmajoritet förorda en samtidigt dyrbar arbetsmarknadspolitik, som inte har förutsättningar att bidra till de nya arbeten och den nya inskolning som människor utan arbete i dag behöver? Till sist, fru talman, vill jag komma med ett påstående, nämligen vad man borde göra i stället. I Moderaternas motion presenterade vi ett program för fler jobb, ett program som samtidigt - och det är viktigt att understryka - sänker skatter, stimulerar företag, effektiviserar arbetsmarknadspolitiken och avreglerar arbetsmarknaden. Det, fru talman, är en effektiv politik för fler arbeten, i stället för den låtsaspolitik som den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten företräder.

Fru talman! I Folkpartiet har vi sagt att nu gäller det att sätta kampen för fler jobb överst på dagordningen. Vi har därför under året presenterat en rad rapporter med konkreta åtgärder som skulle kunna ge flera jobb. Vi vill satsa på en politik för fler jobb, och vi är övertygade om att den enda chansen att få rätsida på Sveriges problem är en satsning på just fler jobb, och då framför allt jobb genom företagande. Den väg som Socialdemokraterna har slagit in på i kampen mot arbetslösheten har visat sig inte räcka till, och den leder mot en alltför negativ utveckling av arbetsmarknaden. I mångt och mycket beror det på att man har en alltför stor tilltro till statliga system och att dessa skall ingripa på arbetsmarknaden. Vi för vår del betonar i stället att arbetsmarknadspolitiken måste vila på tre stadiga ben: Det handlar om en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett gynnsamt näringslivsklimat och sunda och sanerade statsfinanser. Dessa tre "ben" är beroende av varandra, och dessa tre villkor måste alla vara uppfyllda för att vi skall kunna bekämpa arbetslösheten på ett bra sätt. Tyvärr har regeringen och Socialdemokraterna bortsett från det här sambandet och begränsat sig till en politik som visserligen sanerar statsfinanserna samt ett förhållandevist ambitiöst arbetsmarknadspolitiskt program. Men att det också skulle vara nödvändigt med ett gott klimat för näringslivet tycks Socialdemokraterna ha skjutit i bakgrunden. Jag tror att det är viktigt att påpeka att det slutliga målet måste vara att pressa ner den totala arbetslösheten. Med regeringens politik finns en risk att det bara blir fråga om konstgjorda nedgångar i arbetslöshetstalen, genom att folk sätts i åtgärder temporärt. Politiken, fru talman, måste inriktas på att få fram riktiga jobb. Målet måste vara färre arbetslösa och fler jobb. var en av de allra viktigaste uppgifterna att bryta den uppgång av arbetslösheten som hade startat ett år tidigare. Vid tillträdet försvann omkring ett tusental jobb varje vecka. Bland de åtgärder som regeringen föreslog och fick riksdagens stöd för fanns nya och bättre villkor för företagandet. Regler förenklades, skatter sänktes, tillgången på riskvilligt kapital förbättrades, konkurrensen skärptes, och marknader avreglerades. När den regeringen lämnade makten 1994 tillkom något tusental jobb varje vecka. Den socialdemokratiska regeringen som kom till makten 1994 hade lovat att arbetslösheten innan utgången av 1995 skulle ha pressats tillbaka till under 5 %. Medel för att lyckas med detta skulle vara en massiv återställaroffensiv i fråga om allt som hade uppnåtts under de tre borgerliga åren. Vid 1996 års ingång låg arbetslösheten på ungefär samma nivå som när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. När vi nu tittar i statistik kan vi se att den öppna arbetslösheten är mycket hög, ja, faktiskt högre än för ett år sedan. I AMS-statistiken står det att det nu är 5 000 fler än i oktober förra året som är öppet arbetslösa. Obalansen när det gäller den totala arbetslösheten kvarstår, och den har också ökat på så vis att det nu är ungefär 20 000 fler som saknar ett reguljärt arbete. Antalet nyanmälda platser var i oktober lika lågt som motsvarande månad förra året. Uppgången finns i stället på varselsidan - det är nu nära 1 000 fler som varslas. Långtidsarbetslösheten har ökat med 7 000 personer, till 88 000 personer som nu är långtidsarbetslösa. Det är en siffra som skulle vara ungefär hälften så stor, enligt regeringens egna prognoser. Huvudsakligen är det fler ungdomar under 25 år som har blivit långtidsarbetslösa. I en av mina hemkommuner, Åmål, är var tredje ungdom långtidsarbetslös. Den här AMS-statistiken, fru talman, ger fyra dystra utropstecken: Det är nu fler varslade än för ett år sedan. Det finns få nyanmälda lediga platser. Antalet långtidsarbetslösa ökar. Obalansen består - under det senaste året har flera tusen blivit arbetslösa. Det är uppenbart att man inte skapar några nya jobb med en politik som inte innebär att man är beredd att åstadkomma en arbetsmarknad i harmoni. Nu har mer än halva regeringsperioden gått, och resultatet ser så här långt dystert ut. Det råder inget tvivel om att regeringen har börjat tänka om, tagit några små steg i rätt riktning. Innan de första återställarna hade hunnit träda i kraft började en mödosam marsch tillbaka till det tillstånd som rådde i september 1994. Det är regeringens egen politik som nu bit för bit måste ersättas med en politik som i vissa delar motsvarar den politik som den borgerliga regeringen förde. Tyvärr tycks regeringen inte vara förmögen att gå hela vägen, och dessutom har det tillkommit en hel del nya svårigheter på vägen. På arbetsrättens område har regeringen, efter många mer eller mindre osannolika turer, äntligen lyckats komma fram till ett förslag. Felet är bara att det inte räcker till. Även om vissa inslag i den proposition som nu behandlas i riksdagen är bra, är det fortfarande långt ifrån vad som behövs. A-kassan har ju varit föremål för en hel rad piruetter. Efter regeringsskiftet avskaffades den obligatoriska a-kassan. Nu föreslår en statlig utredning att den skall återinföras. Ersättningsnivån sänktes till 75 %. För Folkpartiets del har vi hållit fast vid den 80 procentsnivå som nu Socialdemokraterna försöker arbeta sig tillbaka till. Vid sidan av återställarna har regeringen också på eget bevåg fattat en rad andra beslut som är direkt skadliga för möjligheterna till företagande. Det gäller den höjda marginalskatten, tidigare momsinbetalningar, höjd fastighetsskatt på industrifastigheter, förlängd arbetsgivarperiod för utbetalning av sjuklön och förändrad förmögenhetsvärdering på aktier. Sammantaget har allt det här blivit negativt. Jag tror att det är angeläget att vi från oppositionens sida driver ett omtänkande som gör det möjligt att få nya, riktiga jobb. I den delen, fru talman, finns det inga genvägar. Det som behövs är arbete, sparande, nyföretagande och en politik som stimulerar och genererar nya och fler jobb.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet frågar oss: Vart är Sverige på väg? Vårt gemensamma välfärdssystem nedrustas nu i snabb takt utan att någon genomgripande konsekvensanalys görs av resultatet. Detta görs trots att verksamheten i den offentliga sektorn har ett övervägande stöd av hela svenska folket. I dag har vi inte längre ens råd med en genomgripande hög kvalitet på vår gemensamma sjukvård. Landstingen tvingas att prioritera t.o.m. vad gäller allvarligt sjuka människor. Det har gått överraskande fort att hamna där vi befinner oss i dag. Jag, och förmodligen en stor del av svenska folket, undrar: Var befinner vi oss i morgon? Det är först under 1997 som människor på allvar kommer att upptäcka hur den sociala nedmonteringen slår mot just dem, då regeringens besparingar får fullt genomslag. Det kommer att bli ett chockartat uppvaknande för många redan i dag pressade och utsatta människor. Fru talman! Vi skall i dag rösta om vilka ekonomiska ramar som skall visa vägarna för Sveriges fortsatta färdriktning. En stor mängd människor är arbetslösa och har varit det länge. Arbetslöshetstalen fortsätter att vara höga och visar ingen tendens till att sjunka. Landets kommuner skulle behöva anställa ytterligare 25 000 människor fram till sekelskiftet för att klara de ökande behoven av omsorg för barn och gamla. För att få ordning på ekonomin tvingas kommunerna i stället göra ytterligare 40 000 människor arbetslösa. Det är människor som skall finansiera sitt uppehälle via a-kasseutbetalningar och arbetsmarknadsåtgärder fram till dess att de eventuellt kan få ett nytt arbete. Det är människor som kommer att kosta staten enorma summor, utan att de får möjlighet att bidra med sin erfarenhet, sitt kunnande och sin yrkesskicklighet. Det är, om något, ett gigantiskt slöseri med såväl ekonomiska som mänskliga resurser. Fru talman! Regeringen har utlovat en halverad öppen arbetslöshet till sekelskiftet. Miljöpartiet vill i stället ha målet ställt till en halverad total arbetslöshet, som år 2000 skulle innebära 7 %. Vi anser att regeringens försök att dölja arbetslöshetstal i ökad volym inom AMS, bl.a. med den nya åtgärden som vi beslutade om förra gången här om offentligt skyddat arbete för människor över 55 år, är en mycket kortsiktig arbetsmarknadspolitik. De s.k. OTA-arbetena medför svåra ställningstaganden för människor som tidigare har förvärvsarbetat hela sitt liv. Om man vägrar, väntar avstängning från a-kassan, och om man utför arbetet kommer man ändå att bestraffas med en bortre parentes i a-kassan, utan garanti för vad som kommer att hända därefter. De som är anställda inom a-kassan för att administrera dessa OTA-arbeten ser stora svårigheter, som också medför utträngningseffekter. Riksdagens revisorer pekar i sin nu lagda rapport på undanträngningseffekter vid olika åtgärder, där ungdomsåtgärderna medverkar till 95 % undanträngningseffekt av nya jobb. Fru talman! Miljöpartiet har gått emot de föreslagna försämringarna i a-kassan. Det gjorde vi redan i somras. I regeringens sysselsättningsproposition fanns försämringarna med strängare kvalificeringsregler för att få a-kassa och dessutom lägre a-kassa än i dag som en följdkonsekvens. Beslutet om en bortre parentes kvarstår i finansutskottets nu lagda ändringsförslag. Miljöpartiet vill att nivån i a-kassan höjs för låginkomsttagare, vilket skall finansieras av en lägre procentuell ersättning för högre inkomster, ett s.k. brutet tak, vilket sedan skall följas av ett grundskydd, lika för alla. Hur anser t.ex. majoritetens företrädare att man skall tillgodose behovet av försörjning för alla de människor som kommer att hamna utanför systemet, eftersom den bortre parentesen skall gälla retroaktivt från den 1 januari 1996? Redan nu står 26 % som är inskrivna på arbetsförmedlingen utanför a-kassan, alltså innan försämringarna är genomförda. Av denna fjärdedel av de arbetslösa, 125 000, är det 50 000 ungdomar mellan 18 och 24 år som helt saknar ersättning, och 40 000 är utländska medborgare. Detta är dagens Sverige, fru talman. Det handlar om människor som slagits ut eller aldrig fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om ekonomisk otrygghet och, kanske värst av allt, en känsla av utanförskap, att inte klara kraven, att inte kunna göra rätt för sig. Samtidigt med att så många människor inte har arbete, jobbar de som har arbete alltmer. Hårt stressande arbete medför att tiden inte räcker till för jobb, familj och sociala förpliktelser. Fru talman! Medelarbetstiden har ökat med nästan 2 % sedan 1993. Utan den här ökningen av arbetstiden skulle i dag 70 000 fler personer ha kunnat vara i arbete. På så sätt har ökningen av arbetstiden i själva verket bidragit till att öka arbetslösheten med 70 000 Människor mår dåligt därför att de inte kan eller får arbeta, och de som har jobb slits ut därför att de har för mycket att göra, känner sig otillräckliga och stressade. Vi delar i dag på pengarna, så att de som arbetar får betala mer och mer för dem som inte arbetar, och med kommande finansieringsförslag i a-kassan kan det nu bli ytterligare påslag. Alltfler ställs ju utanför en anständig arbetslöshetsersättning och hänvisas till socialbidrag. En mycket bättre fördelningspolitik vore att dela på jobben i stället för på pengarna. Tittar vi på våra grannländer och länderna i EU har arbetstiden där redan sänkts. Det är otvetydigt så, att delar man på jobben blir det fler arbetstillfällen för fler människor. Fru talman! I vårt grannland Finland tar man nu rejäla tag för att minska arbetstiden. 20 kommuner prövar kortare arbetstid, med så kraftigt som 30 timmarsvecka. Flera stora företag prövar också. Mest känt och framgångsrikt är den s.k. Kallonenmodellen. I företaget Orthex, vars ägare heter Kallonen, arbetar man i skift med sextimmarsdag men får betalt för åtta timmar. Här utnyttjas dyra maskiner och investeringar fullt ut. De anställda är mycket nöjda. Vid en jämförelse med Volkswagen i Tyskland, som jag tidigare har talat om i denna kammare, visar det sig också att anställdas effektivitet sjunker de sista timmarna av dagens arbete. Därmed faller också skadefrekvensen med en kortare arbetstid. På Orthex m.fl. företag menar man att folk mår bättre och att de är lyckligare och att sjukfrånvaron minskar drastiskt när de kan gå hem två timmar tidigare. Detta blir också en samhällsekonomisk vinst. Miljöpartiet har i sin budget räknat med att det blir minskade arbetslöshetskostnader vid en arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan. Miljöpartiet har också ett väl genomarbetat förslag till ekonomisk grundtrygghet för människor som hamnat i långvarig arbetslöshet eller sjukdom.

Fru talman! Dagens debatt hålls mot bakgrund av ny dyster statistik och en ny dyster prognos från AMS. Jag skall läsa innantill ur deras pressmeddelande som kom i går: "Den svenska konjunkturen förstärks under 1997, men inte tillräckligt för att nedbringa den höga arbetslösheten. Arbetslösheten beräknas uppgå till 8 procent 1996 och till 7,1 procent 1997. Hela minskningen beror på en överströmning av personer till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nedgången av arbetslösheten förutsätter att andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar från 4,5 till 5,5 procent mellan 1996 och 1997. Det betyder att obalansen - på arbetsmarknaden blir oförändrad mellan 1996 och 1997. Obalansen kommer att uppgå till 12,5 respektive 12,6 procent av arbetskraften." Detta betyder: Regeringens eget arbetsmarknadsverk skriver nu ut ett kvitto på regeringens politik. Under 1997 kommer arbetslösheten att öka. Detta är en mycket kraftig dom över regeringens politik. Arbetslösheten är fortfarande högre i jämförelse med när regeringen Persson tillträdde, och Arbetsmarknadsverket spår att den skall stiga ytterligare under nästa år. Det är kring ett sådant budgetförslag - som ökar arbetslösheten - vi i dag för en diskussion och så småningom skall rösta. Det är bara att konstatera att det är en himmelsvid skillnad mellan denna verklighetsbeskrivning och det mantra om halverad arbetslöshet som regeringens olika företrädare upprepar. Fru talman! Jag måste också ställa frågan: Var är arbetsmarknadsministern? Hon har varit föranmäld till den här debatten. Vi skall diskutera det som regeringen själv säger är det viktigaste problemet och det man vill lägga tyngdpunkten i den politiska debatten på. Vi diskuterar i dag budgeten för hela nästa år, 1997, och vad som skall göras för att nedbringa arbetslösheten. Från kristdemokraternas sida har vi presenterat ett batteri med förslag om tillväxt och företagande. Vi har presenterat dem tidigare, senast vid den särskilda arbetsmarknadspolitiska debatten för tre veckor sedan. Jag vill upprepa några exempel: att sänka skatten för ROT-tjänster, dvs. stimulera byggsektorn, att införa den danska modellen för hushållstjänster, s.k. hjemmeservice, att rensa i byråkratin för småföretagande, att upphäva beslutet om förlängt sjuklöneansvar för arbetsgivare, att ta bort den förtida momsinbetalningen. Vi har många fler förslag. Totalt har vi finansierat en satsning på tillväxt och företagande med över 14 miljarder. Det är på detta sätt som arbetslöshetskön skall minska. Det handlar inte bara om något som Hans Andersson kallade dynamiska effekter. Det är faktiskt klart redovisat hur vi på det här sättet skall kunna mota tillbaka arbetslösheten. Det här är faktiskt nyckeln, att vi får ett företagsklimat som gör att företag vill satsa och anställa fler. Det är på det sättet vi skall beta av arbetslöshetskön. Vad gör då regeringen? Jo, man för i långa stycken en politik som går på tvärs mot detta, en politik som förhindrar de nya jobben. Jag skall ta ett enda exempel på hur man agerar. I stället för att skapa förutsättningar för jobb vill arbetsmarknadsminister Margareta Winberg söka hindra och förbjuda inom en av de få branscher där det verkligen kommer fram nya jobb. Det handlar om en ny bransch. För fyra år sedan hade man mindre än 2 000 anställda. I dag har man 8 000 i arbete. Det är en bransch som växer, inte bara i storstadsområdena utan även ute i landet. Just i de här dagarna öppnar man en ny verksamhet i den hårt arbetslöshetsdrabbade kommunen Valdemarsvik i södra Östergötland. Det är min egen valkrets. Man ser nu en ljusning på en ort präglad av långvariga höga arbetslöshetssiffror. Den här branschen fyller luckor, lägger samman övertid och skapar av det nya jobb. Den här branschen heter bemanningsbranschen. Några viktiga begrepp är uthyrning, rekrytering och entreprenader. Arbetar då regeringen för att underlätta och stödja den här positiva utvecklingen? Nej, sannerligen inte. I stället har regeringen utsett en särskild expert, Björn Rosengren, för att utreda en återreglering och ett förbud inom denna bransch. Det är en bransch som inte ber om stöd, inte ber om något annat än att bli behandlad som övriga näringslivet. Men den här branschen skall drabbas av ministerns verksamhetsiver. Jag hade tänkt ställa några frågor till arbetsmarknadsministern, och jag gör det. Jag hoppas att hon lyssnar på debatten och faktiskt tar sig hit och vill besvara frågorna: Varför vill arbetsmarknadsministern förhindra att nya jobb kommer till inom det som kallas bemanningsbranschen? Varför vill ministern hindra etableringar av den typ som nu är på gång i Valdemarsvik? Varför inte redan nu lägga tankarna på att återreglera och förbjuda åt sidan? Se i stället till att stödja och underlätta! Vi måste ha fram alla de möjligheter till jobb som finns. Att företagen går bra är helt avgörande för om arbetslöshetskön skall kunna minska. Det räcker inte med arbetsmarknadspolitik för att lösa det här problemet. På arbetsmarknadspolitikens område krävs också reformeringar. Där har regeringen tagit till sig en del av de förslag som kristdemokraterna tidigare har redovisat, men man når inte riktigt ända fram. Exemplet att lägga större ansvar på kommunerna är bra. Men då måste man också tillföra resurser och låta den lokala nivån bedöma hur arbetsmarknadsåtgärderna skall se ut. Här har regeringen stannat halvvägs, vilket riskerar kommunsatsningen. Ett annat exempel är sabbatsår för att frigöra vikariatplatser. Det har vi föreslagit i många år. Nu kanske det blir verklighet. Regeringen talar ju om ett friår, dess variant av detta. Men något förslag har vi ännu inte fått hit. På den här punkten kanske vi kan få ett besked av arbetsmarknadsutskottets ordförande: Är frågan om friår enbart en försöksballong, eller kommer vi att få ta ställning till ett konkret förslag? Vi kristdemokrater har en rad ytterligare förslag vad gäller förändring av arbetsmarknadspolitiken och för att stimulera fram nya jobb. Det handlar om lärlingssystem för att se till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden, det handlar om att prioritera fältarbete på arbetsförmedlingarna, det handlar om omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle, vilket kommer att ge många arbetstillfällen. Vi skulle också kunna ta upp kommunfrågan, där regeringen själv skriver i sin finansplan att man inser att om det inte händer någonting försvinner 30 000 jobb i kommuner och landsting. Varför gör man då ingenting åt detta? Man accepterar alltså ökad arbetslöshet i stället för att se till att tillförsäkra kommuner och landsting stadiga resurser. Vi har på den punkten föreslagit 6,5 miljarder för att säkra personalbemanningen och även välfärden inom vården och omsorgerna.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i en del synpunkter som Hans Andersson framförde om hela debatten och debattordningen. Jag tycker att det är det mest beklämmande som jag har varit med om sedan jag kom till riksdagen 1985 när det gäller att debattera budgetramar, och det kommer faktiskt att handla om sakpolitik. Jag kan bara understryka vad Hans Andersson sade, detta är mycket märkligt. Det är klart att man kan ha en sådan här debattordning och en sådan här hantering av frågorna i riksdagen när det gäller utskott som kanske producerar tre fyra betänkanden på ett år. Men de utskott som verkligen har en hög arbetsbelastning har ingen möjlighet att tränga igenom frågorna, som t.ex. vi i arbetsmarknadsutskottet som alla säger har de viktigaste frågorna. Men det verkar faktiskt inte så att döma av hanteringen i riksdagen. Jag vill också säga något om Per Unckels inlägg. Han gick verkligen till attack i dag och vågade t.o.m. göra en utfästelse om att man inte behöver ha någon a-kassa i framtiden om man anammar den politik som moderaterna föreslår. Jag tror att det enklaste, Per Unckel, är att titta bakåt ett antal år. Det finns inget nytänkande i den politik som Per Unckel presenterar i dag. Det är precis samma politik som man förde när man satt i regeringsställning. Den enda skillnaden, Per Unckel, är att ni nu har döpt om den till något annat. Den enda vägens politik hette det förra gången, nu heter det den framkomliga vägen i stället. Men kontentan i er politik är exakt densamma som den alltid har varit. Sedan säger Per Unckel att det har hattats med frågor fram och tillbaka. Naturligtvis blir det en diskussion om a-kassan. Hans Andersson tog upp samma fråga. Att en fråga bordläggs i utskottet tycker jag faktiskt inte är en konstig hantering. Jag garanterar att den frågan är klar och beredd när ärendet skall behandlas i kammaren den 12 december. Men kritiken för att debattordningen här i dag anger sakpolitik får ni rikta mot några andra, kanske era representanter i talmanskonferensen. Det är där man har dragit upp de här riktlinjerna. När det sedan gäller industrietablering försöker Per Unckel slingra sig med siffror som inte är verklighet. Den statistik som Per Unckel redovisar om industrietablering är faktiskt lögn. Verkligheten är en helt annan. Det investeras på detta område i Sverige i dag som det aldrig har gjorts tidigare. Elver Jonsson försöker också dra en vals med statistiken och säger att ungdomsarbetslösheten ökar. Så är det faktiskt inte. Ungdomsarbetslösheten har minskat. Elver Jonsson gör ett stort nummer av att det tillkom tusen jobb per vecka, eller var det per dag, i slutet av den borgerliga regeringens period. Det är klart att det tillkom ett och annat arbetstillfälle då. Samtidigt dränerade man hela den ekonomiska situationen och förstörde möjligheterna att hålla fast vid en sådan politik. Det går inte, som Elver Jonsson sade. Nu skall man helt plötsligt prioritera sunda statsfinanser, ett av Folkpartiets viktigaste inslag i de här tre benen. Var det sunda statsfinanser när vi tog över 1994 på hösten, Elver Jonsson? Det gäller att vara ärlig i den här debatten. Elver Jonsson säger att det är viktigt med flera åtgärder och bra åtgärder. Jag vill ställa en fråga till Elver Jonsson: Vad blir det för åtgärder i det förslag som Folkpartiet har lagt fram om arbetsmarknadspolitiken? Här dräneras så mycket som det går från de tre högerpartierna Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet, men det förslag som dränerar arbetsmarknadspolitiken mest är förslaget från Elver Jonssons folkparti. Man vill dra 10 miljarder från a-kassan och Jonsson, jag vill gärna få en förklaring här. Jag vet att den här frågan har varit uppe i utskottet en gång när Per Unckel försökte få en diskussion om detta: Hur kan man minska arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 5,7 miljarder, Elver Jonsson, när det finns mellan 31⁄2 och 4 miljarder i det här anslaget? Jag begriper inte hur man har kunnat komma fram till den här uträkningen, men det är väl förmodligen så att det är en folkpartistisk före detta finansminister som har gjort den. Det finns ju facit sedan tidigare på hurdana beräkningar hon gjorde som finansminister. Det skulle vara intressant om Elver Jonsson ville svara på den frågan, för jag tror att det är viktigt för folk ute i samhället, hur man kan säga att man får en bättre arbetsmarknadspolitik på detta sätt. Jag tycker inte att man kan beskylla oss för att hatta med denna fråga. Det har framkommit brister i det förslag och det beslut som fattades den 12 juli om arbetslöshetsförsäkringen. Det kommer upp nästa vecka igen, Hans Andersson, och förslaget är inte försenat. Det följer den tidtabell som vi har lagt upp tidigare. Man kan säga att populismen har fått ett ansikte i den här kammaren genom Hans Anderssons uttalande, inte bara i denna debatt utan även i den förra arbetsmarknadspolitiska debatten. Det är ingen konst att sitta i opposition och ha patentlösningar på allting, men i det här landet styrs vi också av en ekonomisk verklighet som kanske inte överensstämmer med de krav som Vänsterpartiet har på att statsfinanserna skall vara sunda. Hur Miljöpartiet får ihop sina förslag förstår jag inte alls. Barbro Johansson säger klart och tydligt från denna talarstol att vi socialdemokrater döljer arbetslösheten i ökade volymer. Samtidigt säger Barbro Johansson att det finns risk för ett utanförskap. Men Barbro Johansson, för att minska risken för utanförskap är det ju bra att man har höga volymer i arbetsmarknadspolitiken så att man kan få dessa människor att känna samhörighet och att de har ett arbete, även om det är inom en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Dan Ericsson! Friåret är en av de saker som får prövas i framtiden. Jag tycker inte att man skall säga att det slängs upp försöksballonger. Jag tycker att det är viktigt att man prövar nya metoder för att få ned arbetslösheten, och då kan friåret vara en av dem. För övrigt fortsätter vi diskussionen om detta, och det finns flera förslag som kanske kommer att ventileras framöver här. Fru talman! Med detta upplägg har jag nu 15-20 sekunder kvar att redovisa vad Socialdemokraterna vill göra. Det är därför jag är så oerhört kritisk till den här debattordningen. Jag kan bara hänvisa till att med det förslag vi lägger i budgetpropositionen fullföljer vi de beslut som vi fattade den 12 juli här i kammaren, som huvudsakligen går ut på att man decentraliserar arbetsmarknadspolitiken. Man ger kommunerna och arbetsmarknadens parter en mer aktiv del i den kommande arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Arbetsmarknadssituationen är fortsatt mycket bekymmersam. Massarbetslösheten består, och de regionala obalanserna ökar. Därför måste all politisk kraft koncentreras på att minska arbetslösheten och skapa förutsättningar för nya jobb i hela landet. Det är inte i första hand genom arbetsmarknadspolitiken som nya jobb kan skapas, utan det är inom andra politikområden. Det handlar om vilken ekonomisk politik vi för i landet, vilken skattepolitik, näringspolitik, miljöpolitik, energipolitik och utbildningspolitik vi har osv. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för tillväxt och nya jobb är att vi har ordning och reda i statens affärer. Den här viktiga grundstenen är nu lagd. Genom den samverkan som har skett mellan Centern och Socialdemokraterna har ett mycket omfattande budgetsaneringsarbete genomförts. Budgetunderskottet minskar dramatiskt, och räntan sjunker. Om vi över huvud taget skall kunna driva en framåtsyftande politik för nya jobb måste det ske av egen kraft och inte med lånade pengar. Detsamma gäller för övrigt hela välfärdspolitiken i vid mening. Det finns många ljuspunkter i ekonomin. Räntan har sjunkit med 41⁄2-5 procentenheter under ett och ett halvt år den senaste tiden, statens upplåningsbehov har minskat med mer än 100 miljarder, produktiviteten i näringslivet fortsätter öka, kronan har stärkts och inflationen är nästintill obefintlig. Detta skapar en bra grund för ekonomisk tillväxt och därmed för nya jobb. Den relativt låga räntan är en starkt bidragande orsak till att investeringarna i näringslivet nu beräknas komma upp i rekordnivåer på mellan 65 och 70 miljarder kronor under det kommande året. I de beslut angående sysselsättningen som fattades i somras av den extrainkallade riksdagen ingick flera delar som nu kommer att träda i kraft vid årsskiftet 1996-1997 och som vi alltså inte har sett effekterna av ännu. Det gäller bl.a. de sänkta arbetsgivaravgifterna riktade mot de minsta företagen, den lindrade dubbelbeskattningen, den förbättrade kapitalförsörjningen för småföretagen och tre speciella miljardprogram varav ett program inriktat mot småföretagsutveckling, ett program för kretsloppsanpassning av samhället och det s.k. Östersjöprogrammet. Dessutom är vi i utskottet nu mitt uppe i behandlingen av en moderniserad arbetsrätt som är mer anpassad till de mindre företagens förutsättningar och behov. Den nya arbetsrätten skall också träda i kraft vid det stundande årsskiftet. I beslutet från i somras ingår också ett beslut om decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Det är ett viktigt systemskifte. Det finns nu en lokal arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun där en majoritet av ledamöterna tillsätts på förslag av kommunen. Detta skapar förutsättningar för en bättre lokal anpassning och för en bättre samverkan mellan den statliga arbetsförmedlingens och kommunens resurser. Men i dagarna kommer det oroande signaler från många kommuner ute i landet. Man känner sig kraftigt kringskuren i sin verksamhet i de nya lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Det är därför, tycker jag, viktigt att vi följer upp det beslutet så att det inte blir en pappersreform utan en reform som verkligen leder till mindre av centrala riktlinjer och mer av lokala initiativ utifrån den enskildes behov och den lokala arbetsmarknadens förutsättningar. Vad som däremot skall finnas under respektive tak skall vi återkomma till senare. Det har riktats kritiska formuleringar mot detta arbetssätt. Jag tycker också att det finns anledning till den utvärdering som nu skall ske av hur riksdagen hanterar denna nya budgetprocess. Det skall ju ske en utvärdering efteråt, och det finns verkligen anledning att ta sig flera funderare på hur vi skall hantera detta i fortsättningen. Den nuvarande arbetsordningen känns otillfredsställande. När det gäller de två utgiftsområden som vi nu diskuterar, nämligen 13 och 14, skiljer sig det förslag som nu ligger på riksdagens bord från det i budgetpropositionen. Det beror på att de förändringar när det gäller a-kassan som riksdagen fattade beslut om den 12 juli skjuts upp, och det har ju diskuterats tidigare. Jag tycker att detta är bra. A-kassereglerna är långsiktiga, komplicerade och oerhört viktiga för hur många människor skall kunna planera sin framtid. Det blir det ofta inte när man inte kan ta ett helhetsgrepp. Därför är det bra att vi nu skjuter upp ikraftträdandet av reglerna och avvaktar den proposition som regeringen har aviserat till våren, så att vi kan ta ett samlat grepp på hela a-kasseproblematiken, både när det gäller regelverken och deras utformning och när det gäller den långsiktiga finansieringen. Förhoppningsvis kommer vi då fram till ett system och en finansiering som kan vara robust under lång tid framöver. Jag vill ändå passa på att nu redovisa några principer som jag menar måste prägla det kommande förslaget och beslutet om a-kassan. Arbetslöshetskassan skall ha en tydlig prägel av omställningsförsäkring för människor som har en fast förankring på arbetsmarknaden. Ersättningen skall vara tidsbegränsad. Det innebär att det skall finnas en bortre parentes i systemet. I det sammanhanget är det också viktigt att rätta till egenföretagarnas situation när det gäller a-kassan och förbättra deras möjligheter att få en mer tryggad social situation och kunna få a-kassa. Det behövs också en från de fackliga organisationerna fristående a-kassa. Ersättningsnivån bör långsiktigt vara 80 %, och ökade egenavgifter skall tas ut för att finansiera omläggningen. Fru talman!

Fru talman! Johnny Ahlqvist gladde sig åt att investeringarna i Sverige har ökat. Det gör jag också - men inte som arbetsmarknadspolitiker! Vad som händer är att företagen i dag investerar bort de människor som håller på att bli arbetslösa eller som redan är det. Företag vågar inte anställa människor - de "anställer" en maskin i stället; maskinen går inte på akassa, och maskinen har inte den arbetsrättsliga lagstiftning omkring sig som alla de anställda har. Det är detta som är Sveriges problem. Jag ställde tre frågor till Johnny Ahlqvist: Var är politiken för flera jobb? Var är de fasta spelreglerna, bl.a. i a-kassan, som kan göra att människor vågar anställa? Var är den arbetsmarknadspolitik som kan hjälpa de arbetslösa in på arbetsmarknaden i stället för att bara hjälpa upp arbetsmarknadsministerns statistik? Johnny Ahlqvist svarade att han hade så ont om tid att han inte hann gå in på detta. Min enkla reflexion är att hade arbetsmarknadsministern pallrat sig hit så hade tiden varit dubbel så lång för regeringen att åtminstone förklara vad den tycker. Mitt bekymmer är emellertid ett annat. Det hjälper inte hur mycket tid Johnny Ahlqvist och Margareta Winberg än får - de har ingenting att säga. Det är som jag har konstaterat i flera andra riksdagsdebatter ett historiskt brott mot vad socialdemokratin har stått för. Socialdemokratin har alltid haft någonting att säga om jobben. Ofta har vi tyckt att det var fel, men det var åtminstone något. Nu finns det ingenting. Johnny Ahlqvist säger bara att man fullföljer politiken från i somras. Men det är ju den som AMS nu i sin höstprognos säger kommer att leda till att arbetslösheten nästa år kommer att ligga på en oförändrat hög nivå. Jag säger detta som en replik också till Elving Andersson. Min uppmaning till Johnny Ahlqvist är följande: Vakna upp! Ni vann valet, Johnny Ahlqvist. Det är ni som bestämmer! Gör någonting! Gör någonting, så att vi åtminstone kan få någon liten ljusning i tunneln för alla de människor som riskerar att bli arbetslösa med den politik - eller icke-politik - som ni för närvarande för.
Fru talman! Jag håller med Elving Andersson om att politiken måste hänga ihop. När han nu gör en uppräkning av några saker som det finns gott stöd för finns det väl ändå anledning att erinra om att Centerpartiets insatser för att tidigarelägga momsinbetalningar och förlänga arbetsgivarperioden för utbetalning av sjuklön inte var särskilt lyckade. Till dels har man ju också retirerat. Jag vill bara nämna en sak innan jag går i ytterligare svaromål. I en svår arbetsmarknadssituation måste vi se till att de handikappade inte kommer ännu värre i kläm än hittills. Det är därför vi från Folkpartiets sida nu har lagt fram förslag om att förstärka både lönebidragen och stöden för Samhall. Vi lägger där in en kvarts miljard i uppräkning. Vi sparar inte på allting, Johnny Ahlqvist! När utskottsordföranden här säger att vi dränerade politiken under fyrpartiregeringens tid vill jag säga att vi hade att ta över efter ett 80-tal där finanshajar och bankskojare hade fått härja fritt. Skillnaden mellan oss och er är att när vi nu försöker få sunda statsfinanser får regeringen stöd från Folkpartiet, medan Socialdemokraterna under sin oppositionstid sade nej till nästan alla sparförslag och kom med en rad överbud. Sedan kan man diskutera vad som behövs på åtgärdssidan - regeringen drar ju också ned. Vårt grepp är ett annat - vi måste se det i dess helhet. Vi anser att det är nya jobb som skall ta över och se till att vi inte behöver så mycket av olika insatser. Jag vill, fru talman, påstå att Socialdemokraterna här har valt fel väg. Till detta kommer en ryckighet och arbetsmarknadsministerns benägenhet att av och till nappa på varje nytt käckt förslag för att sedan få backa, antingen därför att det är orealistiskt eller därför att Finansdepartementet säger stopp. Jag tror alltså att det här behövs ett omtänkande.

Fru talman! Visst får Miljöpartiet ihop sina förslag, och det med marginal, tycker jag. Vår summa är högre än regeringens på grund av att vi föreslår en högre a-kassa och har sagt nej till försämringarna från början. Vi vill ha en höjd a-kassa med s.k. brutet tak, som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Låginkomsttagare får 80 %, och av löner över en viss nivå får man 40 %. Detta finansieras med hjälp av höginkomsttagarna. 1998/99 ligger vi under regeringens förslag på grund av den arbetstidsförkortning som vi vill se genomförd. Vi vet att den kommer att skapa nya jobb. Jag vill här i kammaren ha svar av Johnny Ahlqvist och Elving Andersson på frågan vad som kommer att hända efter den bortre parentesen. Vi vet inte nu vad som kommer att hända. Miljöpartiet har ett grundtrygghetsförslag. Miljöpartiet har också i sin budget lagt extra pengar på lönebidragen. Vi anser det viktigt att man som arbetshandikappad kan behålla sitt arbete och att offentliga organisationer skall slippa avskeda sina anställda. Den trygghet det innebär att ha arbetskamrater och komma till ett arbete varje dag är viktig för arbetshandikappade. Vi har också lagt fram en del andra förslag. Dem skall vi debattera i december. Vi motionerade redan förra motionstiden om ett friår. Vi har ett något annorlunda förslag än vad regeringen har. Nu är inte Margareta Winberg här för att svara på frågor. Vi förutser en ny form av åtgärder för långtidsarbetslösa - en språngbräda för långtidsarbetslösa in i arbetslivet. Vi tycker också att man bör utreda en arbetsdelning i form av sopåkarmodellen.
Fru talman! Jag hade några frågor om varför regeringen vill sätta käppar i hjulet för bemanningsbranschen. Det är en bransch där sysselsättningen ökar. Eftersom ministern inte är här kan kanske Johnny Ahlqvist svara på den frågan. Johnny Ahlqvist sade i sitt anförande att det valsades med statistik. Jag för min del redovisade bara AMS egen prognos. Innebär det att Johnny Ahlqvist förnekar vad som står i deras prognos, dvs. att arbetslösheten kommer att öka under 1997? Man gör ju prognosen på basis av den budget regeringen har lagt fram. Ni socialdemokrater kommer faktiskt att rösta igenom en budget som ert eget verkställande verk på detta område säger kommer att leda till att arbetslösheten ökar. Förnekar Johnny Ahlqvist vad AMS faktiskt skriver? Jag vill kort ta upp frågan om a-kassan, fru talman. Till skillnad från Johnny Ahlqvist behöver vi kristdemokrater mer tid än 15-20 sekunder för att beskriva vår politik. Jag hann inte med allting i mitt förra anförande. Jag hinner inte med allt som jag vill nu heller, men jag kan i stort sett instämma i den kritik som Hans Andersson lämnade vad det gäller hanteringen av denna fråga. Det är en enda stor soppa. Vi måste ändå komma framåt. Jag hoppas att vi på basis av den utredning som har gjorts faktiskt kan finna ett långsiktigt hållbart och robust system. Det är i alla fall vår inställning. Till sist, fru talman, vill jag säga att vi behandlar en budgetram på omkring 75 miljarder vad gäller utskottets ansvar. Mot bakgrund av det måste jag få ställa frågan till Johnny Ahlqvist: Hur kommer det sig att ministern, som var föranmäld till debatten och som jag såg sitta här i kammaren precis innan debatten började, inte vill komma hit och ta ansvar för sin budget? Jag tycker att det är synnerligen anmärkningsvärt.
Fru talman! Låt mig börja med det sista inlägget från Dan Ericsson om AMS-statistiken. Man skriver faktiskt att det kommer att finnas färre arbetslösa 1997, men fler i åtgärder. Det är vad det står i pressmeddelandet. Man skall läsa rätt om man skall åberopa ett pressmeddelande. Frågan om bemanningsföretagen utreds i departementet. Samma sak gäller för frågan om friår. Nu har jag kanske samtidigt besvarat Barbro Johanssons fråga. Per Unckel säger att ingen vågar anställda därför att det inte finns några fasta spelregler. För första gången i historien kommer vi ju nu att få fasta spelregler för arbetsrätten, därför att vi har gjort en uppgörelse med Centerpartiet som inte kan förändras genom variationer vid val. Jag vet inte om Per Unckel i sin iver hetsade upp sig alldeles för mycket. Jag vet inte vilken betydelse a-kassereglerna har för företagandet. Jag tror inte att en företagare säger att han inte vågar anställa på grund av att han inte vet vilken akassa den anställde får när han blir avskedad. Det var väl ändå att blanda ihop olika saker. Så åter till frågan om industriinvesteringar. Det görs industriinvesteringar för 66 miljarder kronor, Per Unckel. Om företagen vågar investera för 66 miljarder skall inte Per Unckel försöka få folk att tro att företagen är tveksamma till den politik som förs. Det investeras 180 miljoner kronor om dagen i Sverige. Om Per Unckel behöver ytterligare siffror kan jag säga att det blir 7,5 miljoner kronor i timmen. När det sedan gäller ekonomin kan jag säga att räntan har gått ned nästan 5 % på ett och ett halvt år - alltså 5 % sedan Per Unckel slutade att regera. Det är väl ändå ett tecken på att marknaden tror mer på en socialdemokratisk politik än på en moderatpolitik. Till Hans Andersson vill jag säga att det är klart att man kan säga att Vänsterpartiet föreslår 15 miljarder mer än vad andra partier gör. Men om räntan skulle påverkas en enda procent skulle de 15 miljarderna försvinna och inte vara värda ett dugg. Det är det jag menar med populism. Det går inte att försätta sig i en ekonomisk situation som inte klarar av höga räntor.
Fru talman! Jag skulle vilja knyta an till Elver Jonssons replik och hans tal kring småföretagen. Jag tror att vi har samma uppfattning om att just småföretagen är en nyckelsektor vad gäller möjligheterna att skapa nya jobb framöver. Det är i de små företagen som potentialen för nya jobb är stor. Jag vill hävda att det har gjorts en hel del just för att ge företagen bättre utvecklingsmöjligheter. Det handlar om den förbättrade riskkapitalförsörjningen med lindringar i dubbelbeskattningen, återinförd kvittningsrätt vid nystartande av företag och sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta företagen. Det handlar framför allt om den allmänna politiken, som har lett till en sänkt ränta. Vi är på väg att få fram en mer småföretagsanpassad arbetsrätt. Det har satts av en miljard kronor till ett särskilt program just för att stimulera och utveckla småföretagsamheten. Det har skett mycket. Jag vill därmed inte säga att det är fulländat. Jag tror att det behövs ytterligare åtgärder för att få än större aktivitet och verksamhet i småföretagen. Det handlar om vissa företagsformer som är skattemässigt missgynnade i dag. Det är fåmansföretagen. Jag tror att det behövs ytterligare åtgärder kring riskkapitalförsörjningen. Jag tror att vi successivt måste sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare genom en skatteväxling. De arbetsgivaravgiftssänkningarna måste i så fall i första hand riktas mot de minsta företagen. Jag har en liten kommentar till Johnny Ahlqvist. Han pratade på slutet om den sänkta räntan, som naturligtvis är oerhört viktig. Räntan har sjunkit inte bara sedan vi fick ett regeringsskifte, utan från det ögonblick då Socialdemokraterna gav upp Vänsterpartiet som samarbetspartner här i parlamentet.
Fru talman! Först har jag ett par kommentarer till Johnny Ahlqvist. Den första av dessa gäller frågan om investeringarna. Det är sant, Johnny Ahlqvist, att det investeras. Jag gläds över detta. Problemet är, som jag framhöll tidigare, att det investeras för att bli av med folk. Över detta gläds jag inte. Johnny Ahlqvist borde vara lika bekymrad som jag när de stora investeringarna inte leder till att en enda människa till får arbete. Den andra kommentaren handlar om de fasta spelreglerna. Johnny Ahlqvist missförstod mig nog. Jag vill inte ha fasta spelregler om sådant som förhindrar arbete. Jag skulle kanske ha preciserat mig på denna punkt. Arbetsrätten, såsom den är efter överenskommelse med Centern, tror jag inte väcker de glädjeskutt bland småföretagare som jag tror är nödvändiga för att flera människor skall komma i produktiva arbeten. Spelar a-kassan någon roll för anställningsbenägenheten? Ja visst gör den det. Som en illustration till att halveringstiden på eventuellt kloka socialdemokratiska förslag nu är nere på ett par månader spelar den en alldeles fantastisk roll - i tilltron till regeringens förmåga att leda landet eller bristen därpå. Fru talman! Vi moderater har i fyra punkter preciserat vad vi vill göra för jobben. För det första: Företagandet måste stärkas, i synnerhet det lilla, genom lägre skatter och särskilt låga skatter för låginkomsttagare, för att på det sättet stimulera inte minst tjänsteföretagandet. För det andra: Kunskaperna måste premieras. Enkelt uttryckt; genom att vända upp och ned på Carl Tham kan Sverige gå framåt. Se på vad han föreslår, gör tvärtom, och det kommer att leda Sverige väl. För det tredje: Arbetsmarknaden måste liberaliseras så att det blir lättare att anställa, för att därigenom öka flexibiliteten, dynamiken och växtkraften i företagen. För det fjärde: Reformera arbetsmarknadspolitiken så att de pengar som vi har används på ett förnuftigt, klokt och insiktsfullt sätt. Introducera ett brett lärlingsprogram, inte minst för unga människor, för att ge dem ett fast fotfäste på arbetsmarknaden. Säkerställ att den arbetsmarknadsutbildning som vi har råd med och kan organisera riktas gentemot människor och områden där behoven är störst och träffsäkerheten kan garanteras.
Herr talman! Det är lätt att instämma i att vi behöver en flexibel och smidig arbetsmarknad. Även om det inte skall glömmas bort att det också där behövs goda trygghetssystem, tror jag dessutom att Elving Andersson har rätt när han säger att småföretagen är nyckelsektorn. Den nedtoning som han gjorde i sitt andra inlägg var tilltalande, då han talade om att det ändå har skett en del förbättringar som faktiskt var nödvändiga. Men då kvarstår min fråga: Varför då rulla fram stenar som så uppenbart försvårar i sak och psykologiskt? Det gäller framför allt den nya sjuklöneperioden som kommer att bli mycket besvärande. Sedan handlar det slutligen om att det skall vara nya riktiga jobb. Här kan vi pröva konventionella metoder, men de måste vara offensiva och inte defensiva. Då räcker det inte att bara tala om att dela på jobben. Sverige problem, herr talman, är ju inte att vi som nation jobbar för mycket. Massor av jobb är ogjorda, inte minst inom vård och omsorgssektorn. Vi lever alltså med paradoxen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är tre andra brister som vi måste åtgärda: Lönsamhet i företagen, brist på pengar i offentliga kassor och vår brist på fantasi när det gäller att organisera arbetslivet. Dessa tre brister skall vi ta itu med. Det är alltså inte i grunden arbetsbrist som det handlar om.

Herr talman! Jag och vi alla här i kammaren får mängder av brev från människor i vårt land som är oroliga. I går visade jag runt 40 komvux-elever från södra Sverige här i riksdagen. De frågade mig: Hur vet ni hur vi har det när vi är arbetslösa? Hur får ni reda på vad vi tycker? Jag försökte att förklara för dem hur det är, att vi med brev och på andra sätt försöker att komma åt det men att det är svårt. Människor är oroliga. Varför lyssnar vi inte på dem? Att kommuner och landsting måste avskeda människor, som jag tog upp i mitt anförande, drabbar oss alla. Jag har själv en dement mamma hemma som, när jag är 50 mil hemifrån, sköts om av min arbetslöse son som är 23 år. Han tar hand om henne så länge han orkar. Han kanske får ett jobb så småningom. Han är utbildad bilmekaniker. Jag drabbades själv när jag kom in på sjukhus, där jag skulle genomgå en undersökning. De hade inte råd att bedöva mig, när de hade problem med att stoppa ned alla rör i matstrupen på mig. Det är så vi drabbas. Vi får själva känna av nedskärningarna. Jag tog upp frågan om människors oro och den bortre parentesen. Men jag har inte riktigt fått svar på vad som kommer att hända med människor i vårt land när vi inte längre har något riktigt trygghetssystem. Elver Jonsson talade om att det inte är arbetsbrist i landet. Nej, men det är andra tider nu. Det finns ingen prognos som visar på en stor utvidgning av industrin bl.a. Detta kan jag återkomma till i ett inlägg innan min taletid tar slut.
Herr talman! Man måste nu fråga sig vem det är som valsar med statistik. Förnekar Johnny Ahlqvist det som står i papperen från AMS? Det går faktiskt att läsa innantill, vilket jag gjorde tidigare. Man skriver att den svenska konjunkturen förstärks under 1997, men inte tillräckligt för att nedbringa den höga arbetslösheten. Vidare säger man att obalansen består. Obalansen kommer dessutom att öka från 12,5 % till Förnekar Johnny Ahlqvist vad som finns på pränt? I så fall är det svårt att föra en saklig debatt. Jag fick inget svar på frågan om varför socialdemokraterna stoppar en växande bransch som ger nya jobb. Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. Jag måste också ställa en fråga till Elving Andersson, som talar sig varm för företagande. Han sade att han vill se ytterligare åtgärder vad gäller riskkapitalavdrag. Men i verkligheten kommer han ju att rösta bort de som finns. Någon ordning får det faktiskt vara på argumentationen också från Centerns sida. Slutligen, herr talman, frågade jag Johnny Ahlqvist om det finns legitima skäl till att arbetsmarknadsministern har strukit sig från talarlistan, trots att hon tidigare befann sig här i kammaren. Detta är ju enligt regeringen den viktigaste frågan. För vår del är det den viktigaste frågan. Vi skall fatta beslut om en ram på omkring 75 miljarder på detta område, men arbetsmarknadsministern finns inte här. Johnny Ahlqvist tyckte ju att den tidigare arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund skulle avgå när arbetslösheten var 6 %. Kan det vara så att Johnny Ahlqvist är konsekvent och att vi därför inte ser ministern här, eller vad är anledningen?
Herr talman! De flesta frågorna i Dan Ericssons inlägg har jag svarat på tidigare. Att jag krävde Börje Hörnlunds avgång var av omtanke om Börje Hörnlund och ingenting annat, med tanke på den regeringskonstellation som var vid det tillfället. Om Dan Ericsson hade varit lika ambitiös som jag och hade läst hela rapporten från AMS hade han på s. 26 kunnat läsa följande: Färre arbetslösa och fler i åtgärder 1997. Det hjälper kanske inte bara att bygga en politik endast på pressmeddelanden, utan man kanske får gräva litet djupare i handlingarna och läsa statistiken. Ja, det låter väldigt fint när Elver Jonsson säger: Vi vill slå vakt om de handikappade, vi vill göra det och vi vill göra det. Men samtidigt minskar ju möjligheterna att vidta dessa åtgärder genom nedskärningarna på över 4 miljarder kronor. Jag fick inte svar från Elver Jonsson på hur man kan få ekvationen att gå ihop, när man minskar med 5,7 miljarder kronor och det bara finns 4 miljarder kronor. Det hade varit intressant att få ett svar. Men det kanske jag kan få den Folkpartiet försöker att driva imagen att man slår vakt om de handikappade samtidigt som man skär ned åtgärdsanslagen. Den ekvationen går inte ihop, Elver Barbro Johansson frågade om den bortre parentesen. Jag instämmer i vad Elving Andersson här sade. Om det finns några tvivel om detta vill jag betona det oerhört att det skall införas en bortre parentes i den nya arbetslöshetsförsäkring som kommer nästa år. Barbro Johansson försöker att få det att framstå som att människor kommer att ramla ut ur arbetslöshetsförsäkringen år 1997. Det förslag som finns innebär att ingen kommer att passera den bortre parentesen förrän tidigast år 1998. Då tycker jag att man kan få tre månader på sig fram till mars när propositionen läggs fram där man klargör vad som skall gälla efter den bortre parentesen. Per Unckel sade att man investerar för att göra av med folk. Det verkar nästan som att Moderaterna är emot att man rationaliserar och gör det effektivare att producera saker och ting i Sverige. Det är oerhört viktigt för att man skall klara konkurrensen med andra länder. Nu klubbar herr talmannen igen, och jag har gjort av med mina tolv minuter i jämförelse med de andras sextio minuter. Jag tycker att man har gjort en sned fördelning från presidiet.
Herr talman! Först en kommentar till Dan Ericsson. Jag sade inte i mitt tidigare inlägg att man skulle ha riskkapitalavdrag. Jag talade om småföretagens riskkapitalförsörjning. Den kan lösas på olika sätt, och vi har från Centern redovisat i motioner hur vi tycker att riskkapitalförsörjningen skall förbättras för de mindre företagen. Hans Andersson sade tidigare att han är en seriös debattör i dessa sammanhang. Men i nästa inlägg försökte han förneka att det fanns ett samband mellan sanering av statens finanser och sänkta räntor i Sverige. Där försvann allt intryck av seriositet från Hans Det som är mest frapperande när man tittar på de olika budgetförslagen på de utgiftsområden vi nu diskuterar, 13 och 14, är de mycket kraftiga neddragningar som görs av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, och som tidigare har diskuterats här. Man motiverar det med att den politik som man företräder på andra områden skall leda till att fler människor kommer i jobb, och därmed minskar behovet av a-kassa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tyvärr är inte detta trovärdigt. Tyvärr är arbetsmarknadssituationen sådan att vi även under 1997 behöver de anvisade resurserna. Det finns kanske i stället anledning att fundera på hur de skall räcka. Men det finns inga ytterligare resurser att tilldela dessa utgiftsområden. Däremot finns det anledning när vi i det fortsatta utskottsarbetet kommer in på sakbehandlingen att fundera på hur vi skall använda de tillgängliga resurser som finns. Det finns en välgrundad anledning att ta sig en funderare på den konflikt som finns när det gäller AMS mål. Det finns en konflikt mellan kvantitet och kvalitet i åtgärderna. Det har också berörts i debatten. Vi återkommer till det. Jag tror det finns anledning att få en annan tyngdpunktsförskjutning i de målbeskrivningarna.

Herr talman! Sveriges möjligheter till utveckling de närmaste åren står och faller med vår förmåga att hävda och utveckla kunskap och kompetens i tuff internationell konkurrens. Industrins konkurrenskraft och tillväxt avgörs i stor utsträckning av företagens kunskap, kompetens och förmåga till förnyelse. Produkters och systems kunskapsinnehåll ökar. Det innebär att betydelsen av forskningspolitiken också ökar. Det är i detta perspektiv mer eller mindre obegripligt att den socialdemokratiska regeringen kunnat hamna så fel när det gäller forskningen som i föreliggande budgetförslag. De föreslagna nedskärningarna på forskningen är exempellös felprioritering. Att spara på forskning - och då främst den med naturvetenskaplig och teknisk inriktning - innebär att undergräva utvecklingsmöjligheterna för vår viktigaste industri. På vilket sätt tror ni socialdemokrater att det skall bidra till nya jobb, ökad tillväxt och välfärd? Regeringen föreslår för 1997 en dramatisk nedskärning av anslagen till svensk forskning. Forskningsrådet förlorar 340 miljoner, dvs. nästan 15 %. Tillsammans med de besparingar som föreslås inom miljöforskningen och den forskning som stöds av NUTEK uppgår besparingarna till närmare 1 miljard kronor. Detta får omedelbar effekt. Forskningsprojekt måste läggas ned, och forskare får söka andra uppgifter. Att välutbildade och kunniga människor får lämna sina jobb är en allvarlig sak. Men i det här fallet är inte olyckan främst personlig för de berörda utan ett problem för vår gemensamma utveckling. De forskningsprojekt som vi talar om är noga prövade och fyller mycket högt ställda krav på kvalitet och relevans. När sådana projekt avbryts förloras kunskap som finns men också kunskap som kan komma. Det är ett slöseri med satsade resurser, och det tydliggör att Socialdemokraterna tappat insikten om de tidsperspektiv som måste finnas i forskningssammanhang. Ni river broar för framtiden när man i andra länder vill bygga nya. Men vi riskerar inte bara att tappa kunskap utan också människor som kan ge nya möjligheter för Sverige. Unga forskarstuderande och forskare vana vid att arbeta i en internationell miljö kommer naturligtvis att söka sig dit möjligheterna är större. Med dem följer också de stora företagens forskning, som är beroende av forskarnas kunskap. Anser ni socialdemokrater att vi har råd att inte ta vara på den kompetens som utbildats och verkar i Sverige? Av vilket skäl skall vi slumpa ut en av våra allra viktigaste tillgångar på exportmarknaden? Jag vet att utbildningsministern - om han nu kommer, han står på talarlistan - eller Bengt Silfverstrand kommer att påstå att vi moderater överdriver och hänvisar till att medel från de i dag fristående forskningsstiftelserna skall kompensera neddragningarna. På samma sätt har Carl Tham, hans statssekreterare och andra ansvariga konsekvent viftat bort de invändningar, frågor och önskemål om rådrum som framförts från många olika håll. Jag tycker att utbildningsministern skall vara karl att stå för sina förslag. Det går inte att ena dagen säga att stiftelserna ändamål inte skall ändras för att nästa dag tala om att de nya styrelserna skall kompensera besparingar motsvarande 1 miljard. Den ommöblering som regeringen planerar innebär rent mänskligt att stiftelserna inte omedelbart vid årsskiftet har några som helst möjligheter att lösa uppgiften. Men även när de nya styrelserna har kommit i gång med sitt arbete finns det svårigheter. Det står: En stor del av de grundforskningsprojekt som finansieras av forskningsråden passar inte in i stiftelsernas eller EU:s program och har därför ingen möjlighet att få medel från dessa. Det skriver 209 professorer och rader av andra forskare i en skrivelse som vi har fått från Karolinska Institutet. Precis så är det. Det går inte att göra den raka överföring som socialdemokraterna hänvisar till. Vi moderater har i vårt valt att budgetalternativ att även fortsättningsvis satsa på forskningen. De av regeringen föreslagna neddragningarna på de statliga forskningsanslagen avvisas. Därtill kommer att vi motsätter oss förändringar av de fristående forskningsstiftelserna. Herr talman! Vi moderater har tidigare här i riksdagen efterlyst en konsekvensanalys av budgetförslaget när det gäller forskningen. Vi menar att alla partier borde vara intresserade av att sakligt utreda frågor om omfattningen av och inriktningen på de projekt som nu riskerar nedläggning. Vi anser att det är riksdagens skyldighet att kartlägga och bedöma utvecklingen och se vilka initiativ som kan tas för att minska de negativa effekterna av besparingarna och andra kursändringar inom forskningspolitiken. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnar därför i dag till utbildningsutskottet en begäran om en offentlig hearing med forskningsråden, berörda forskningsstiftelser, NUTEK och andra samt representanter för universiteten. Vidare föreslår vi ett särskilt uppdrag till riksdagens revisorer om en granskning av situationen för unga forskarna, kvinnliga forskare och forskarstuderanden samt forskningsprojekt där högskolor och företag samverkar. Alla dessa grupper kommer att påverkas, och oron i dag är mycket stor inför det beslut som vi skall fatta om budgeten. Det är min förhoppning att vi från olika håll i utbildningsutskottet skall kunna enas om betydelsen av att noga utvärdera, följa och pröva vad som sker på forskningens område, även om jag naturligtvis hoppas att riksdagen, även om det är i elfte timmen, skall göra de nödvändiga omprioriteringar som behövs för att vi skall kunna bygga broar för framtiden.

Herr talman! Folkpartiet slår vakt om mångfalden i forskningsfinansieringen och avvisar regeringens försök att ta kontroll över forskningsstiftelserna. Vi anser att det är fel att den socialdemokratiska regeringen ser forskningen som ett besparingsobjekt därför att den förra regeringen överförde löntagarfondsmedel till forskningen. Vi tillför forskningsråden medel, så att den allvarligaste delen av regeringens neddragning kan undvikas, nämligen besparingen på grundforskningen. Vi värnar systemet med målstyrning av universitet och högskolor och säger därför också nej till förslaget att dra in överskottsmedel från högskolorna. Av de medel som nu tillförs de nya högskolorna prioriterar vi högskolelärarnas forskarutbildning. Utgångspunkten för ytterligare resurser är naturligtvis att forskningen där bedöms med samma måttstock som annan forskning, dvs. universitets och fakultetsforskning. Vårt mål är 2 500 doktorandtjänster som ett led i ett program för att öka antalet doktorsexamina från dagens 1 500 per år. Vi anser att fler kvinnor och fler män, dvs. jämställdhet i forskningen, är en kvalitetsfråga. Vi stöder alla de förslag som regeringen lägger fram för att nå denna kvalitet. Vi avvisar däremot regeringens allmänna riktlinjer för forskning, eftersom vi anser att det "nyttobegrepp" som används stöter bort kvalitetsargument. Vi anser också att begreppet nytta inte definieras entydigt och alltså kan tjäna syften som inte överensstämmer med demokratiska värderingar. Forskningen skall för säkerhets skull vara fri, eftersom den kan missbrukas. Men låt mig ändå för tydlighetens skull säga att det även för folkpartister är självklart att vi inte har något emot att forskning är samhällsnyttig och att det är mycket bra och livsnödvändigt för Sverige att resultaten används praktiskt. Men vi kan också säga att det är bra med fri grundforskning, eftersom vi inte vet vart den för oss. Jag läste en historia om detta i Naturvetenskapliga forskningsrådets femtioårsskrift. En forskare berättade där om elektromagnetism för några studenter. En student frågade: Vad har man för nytta av det? Forskaren fräste ifrån sig: Vad har man för nytta av ett nyfött barn? Detta manar till eftertanke. Sverige har under långa tider tillhört ett av de mest utvecklade länderna i världen, och svensk forskning har nått stora framgångar. Scheele, Linné och Berzelius har följts av dagens imponerande forskare. Jag kan räkna upp allt från Sune Bergström, Bengt Samuelsson, Yvonne Hirdman till omvårdnadsforskningens grand old lady Astrid Norberg. Forskarnas ansträngningar har givit ny kunskap som har resulterat i nya produkter, nya organisationsformer, ny förståelse för mäns och kvinnors olika villkor och deras samband med historia, miljö och samhälle. Det har resulterat i nya vårdformer och nya medicinska behandlingsmöjligheter. Allt har bidragit till vårt välstånd och vår livskvalitet. Forskning är naturligtvis hårt arbete och ett levebröd. Men vad de allra flesta män och kvinnor som forskar ändå betonar är forskarglädjen, den lust och den glädje som de upplever när de prövar nya idéer och frågeställningar. Och den nyfikenheten och lusten måste vi vara rädda om. Den är förutsättningen för sökandet efter ny kunskap och nya erfarenheter. När denna forskarglädje förenas med frihet att pröva nya vägar och ifrågasätta de accepterade föds också en djärvhet att ställa ytterligare nya frågor eller att ställa frågorna på nya sätt. Det är då som förutsättningarna för något nytt skapas. Nya infallsvinklar och nya synsätt behövs allteftersom kunskapsmängden ökar, tekniken utvecklas och konkurrensen om forskarna och deras resultat ökar. Detta ställer allt högre krav på Sverige. Vi måste vara bra för att stå oss i konkurrensen, eftersom vi också måste kompensera våra nackdelar. Vi är ett litet land, vi talar ett litet språk, och vårt land ligger mycket avsides. Vi har faktiskt tappat i jämförelse med de främsta OECD-länderna, och konkurrensen från Asien och Latinamerika är jättehård. Vad vi behöver är därför en målmedveten, kraftfull och uthållig satsning på högre utbildning och forskning för att stå oss i konkurrensen men också för att målsättningen om detta gigantiska kunskapslyft av hela befolkningen som vi nu alla har också skall uppfyllas. Herr talman! Folkpartiet anser att vi tillsammans med de andra borgerliga partierna under den förra mandatperioden lade grunden för denna uthålliga, medvetna och långsiktiga satsning. En del i den grunden var beslutet om att använda löntagarfondsmedlen till dessa långsiktiga och strategiska forskningsinsatser och till forskarutbildning. Att avveckla löntagarfonderna och att rikta pengarna till forskning via stiftelser hade Folkpartiet, Moderaterna och Centern i gemensamma motioner varit överens om redan från slutet av 1980-talet, och det var det som vi gick till val på 1991. Riksdagen fattade i demokratisk ordning beslut om stiftelserna. Vi folkpartister har alltid betonat forskningens frihet och oberoende. De nuvarande forskningsråden är en väg. Forskningsstiftelserna är en annan väg för att forskare skall få sina forskningsplaner diskuterade, finansierade och bedömda. Tanken med stiftelserna är att de skall vara en tydlig och strategisk bas för svensk forskning. De skall självständigt, kompetent och uthålligt ge stöd till forskning i olika gränsöverskridande ämnes och fakultetskombinationer som kanske för dagen inte är "nyttig" men som långsiktigt visar sig vara ovärderlig, men det vet vi ju inte i dag. Hur förvaltas då detta av den socialdemokratiska regeringen? Vad vill Carl Tham och hans utbildningsdepartement med den högre utbildningen och forskningen? Ja, i alla fall betonar han inte forskningens frihet eller att det är viktigt med olika kanaler för forskningsfinansieringen. Regeringen med utbildningsministern som härförare har närmast förföljt forskningsstiftelserna och ständigt ifrågasatt deras demokratiska ordning. Men för mig ger tilläggsproposition, forskningsproposition och budgetproposition ändå ett svar på vad regeringen vill, nämligen centralisera, kontrollera och likrikta.

Herr talman! Önskan om bättre överblick och ökad samordning av forskningsresurserna är för oss den självklara och principiella ståndpunkten - offentliga medel skall kontrolleras av offentliga organ. Det är det som utgör grunden för vårt ställningstagande då det gäller de s.k. löntagarfondsstiftelserna och också för vår överenskommelse med Socialdemokraterna. För Vänsterpartiet är förändringen av stiftelselagen inte motiverad av finansiella skäl utan av demokratiska skäl, vilket jag här vill slå fast. Det är alltså viktigt att man i debatten tydligt skiljer mellan förändringen av stiftelselagen och de föreslagna kraftiga nedskärningarna i forskningsanslagen. Vänsterpartiet accepterar inte nedskärningarna av fakultetsanslagen med 100 miljoner för 1997 och inte heller minskningen av anslagen till forskningsråden och sektorsorganen med drygt 500 miljoner kronor. Vi anser dessa nedskärningar vara mycket olyckliga. Genom den utveckling som skett har andelen fakultetsmedel kontinuerligt minskat sedan mitten på 70-talet. Det är allvarligt med tanke på att fakultetsanslagen utgör basfinansieringen för universitet och högskolor. En stor del av pengarna går till fasta utgifter, som löner till bl.a. teknisk och administrativ personal, för lokaler och även för gästforskare. Forskningsrådens främsta uppgift är att stödja grundforskningen. Den rådsstyrda forskningen bidrar också till forskningens internationalisering. Risken är nu uppenbar att balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning ytterligare rubbas av nedskärningarna. Regeringen tycks bortse från att grundforskningen är basen för mycket av den tillämpningsnära forskningen och för den industriella utvecklingen. Den fria, förutsättningslösa grundforskningen bidrar också till att lägga den nödvändiga kunskapsbasen för samhällsutvecklingen. Nu menar regeringen att nedskärningarna av forskningsanslagen skall kompenseras med medel från löntagarfondsstiftelserna. Att detta skall kunna ske redan under 1997 betraktar jag som ytterst orealistiskt. Tidsramarna är alltför knappa. Besparingarna föreslås ju träda i kraft redan den 1 januari 1997, och redan nu i november beslutar forskningsråden om anslagsfördelningen för nästa år. De nya styrelserna i löntagarfondsstiftelserna skall nomineras och tillsättas av regeringen under våren 1997. Innan styrelserna har tillsatts och blivit funktionsdugliga har vi förmodligen kommit en bra bit in på nästa år. Det betyder att det kan uppstå ett beslutsglapp om minst ett år, vilket skulle kunna få ytterst allvarliga konsekvenser för den pågående forskningen. Vänsterpartiet menar att om forskningsprojekt skall kunna fortsätta, avslutas eller initieras på ett tillfredsställande sätt får det inte uppstå ett finansieringsglapp till dess att eventuell kompensation kan utgå från forskningsstiftelserna. Forskningsstiftelserna måste få tid på sig att ta upp konkreta diskussioner med forskningsråden och sektorsorganen för att seriöst pröva möjligheten att dämpa effekten av nedskärningarna. Jag tror att det kommer att ta tid och även kan vara komplicerat att passa ihop stiftelsernas ändamålsparagrafer med forskningsrådens och sektorsorganens uppgifter och behov av kompensation. Om den förespeglade kompensationen från forskningsstiftelserna uteblir eller fördröjs, försvåras rådens möjligheter att främja sådana angelägna uppgifter som förnyelser, satsningar på unga forskare, jämställdhet och tvärvetenskap. Fakulteterna kan tvingas att säga upp forskarstuderande. Nedskärningarna på NUTEK om totalt 286 miljoner åren 1 och 2 slår väldigt hårt. Totalt satsar NUTEK omkring 600 miljoner på högskolorna och finansierar upp till 50 % av doktoranderna vid vissa institutioner på de tekniska högskolorna, och det är de som nu drabbas hårt, trots att NUTEK planerar någon form av nödprogram under våren 1997. Med tanke på att industrin redan i dag efterlyser fler kompetenta forskare som avlagt doktorsexamen, vilket regeringen i andra sammanhang sagt sig vilja uppmuntra och stödja, måste förslaget om stora nedskärningar redan 1997 betraktas som mycket inkonsekvent. Dessutom står vi ju inför en kraftig utbyggnad av grundutbildningen inom de närmaste åren. Om cirka hälften av varje årskurs som slutar gymnasiet skall kunna gå vidare till högra studier och om nya grupper skall få tillträde till universitets och högskoleutbildning, krävs det tillgång till disputerade lärare. Annars finns det stor risk för att kvalitetskraven inte kommer att uppfyllas. Jag är redan nu bekymrad över den brist på lärare som kan uppstå vid den i och för sig önskvärda kraftiga utbildningsexpansionen, framför allt vid de mindre och medelstora högskolorna. Om vi förlorar mark under ett par års tid inom betydelsefulla forskningsområden är det ytterst allvarligt, eftersom det tar lång tid att återskapa kompetens av det här slaget. Goda forskargrupper tar mellan fem och tio år att bygga upp, men man kan rasera dem ganska snabbt. Dessutom går utvecklingen oerhört fort inom många områden. Vi håller egentligen på att få en märklig situation på våra universitet och högskolor. En generation forskare håller på att gå förlorad. Professorerna finns givetvis kvar, och satsning sker på de unga forskarna, vilket är bra, men positionerna på mellannivån minskar stadigt. Vi får ett slags hoptryckt pyramid. Det sätt på vilket budgeten utformas då det gäller forskning och även utbildningsministerns agerande har skapat osäkerhet i forskarvärlden om de framtida spelreglerna. Det finns en överhängande risk att forskarstuderande inom de hetaste tekniska områdena flyr från universiteten för att i stället ta jobb inom industrin. Det av regeringen också omhuldade industrisamarbetet lider skada av bristen på förutsägbarhet. Kontakterna med samarbetspartner försvåras, och det upplevs som litet genant för forskarna när man inte vet och kan ge besked om huruvida det finns pengar eller inte för nästa år. Intresset för Sverige har varit stort från högteknologiska företag tack vare ett samarbete och utbyte med universiteten, som har varit fruktbart, och svensk forskning har hittills haft ett gott internationellt rykte, men jag är rädd för att man med det sätt som regeringen och även Centerpartiet beter sig är på väg att spoliera detta goda rykte. Jag vädjar alltså till Socialdemokraterna och Centern att tänka om och ta forskarvärldens oro på allvar. Lyssna på dess företrädare! Överge prestigeskäl och tänk om! Ha inte så bråttom! Vänta med nedskärningarna till dess att förutsättningar för en eventuell kompensation från forskningsstiftelserna noggrant har genomarbetats av berörda parter! Konfrontationspolitik skapar dåliga förutsättningar för framtiden. Så över till Centerpartiet. Jag tycker att dess agerande är väldigt märkligt. I den förra budgetomgången, januari 1995, pläderade Centern varmt för oförändrade anslag till fakulteterna och forskningsråden. Nu har man helt ändrat ståndpunkt. Andreas Carlgren kanske kan tala om för mig vilka bedömningar Centern har gjort när man har utformat sin nuvarande forskningspolitik. Vad är det som har hänt som har fått Centern att ändra sig. Till sist: En effektiv målstyrning av universitet och högskolor förutsätter faktiskt, Carl Tham, ett förtroendefullt samarbete och att man lyssnar på varandra, både från den politiska ledningen och från myndigheternas sida.

Herr talman! I årets forskningsbudget finns nedskärningar som en följd av de sparkrav som landets ekonomi kräver inom budgeten i dess helhet. Det är naturligtvis tråkigt, men nödvändigt. Även inriktningen av forskningsbudgeten återspeglar samhällets aktuella problem. Tydligast är skrivningarna om behovet av ökad samverkan mellan högskolor och samhälle bl.a. för att gynna utvecklingen inom svenskt näringsliv. Budgetens brister ligger främst i den allvarliga försvagningen av grundforskningen samt oförmågan att styra över delar av tillämpad forskning mot områden som gagnar en långsiktigt hållbar utveckling av samhället, främst miljöforskningen. Budgeten innehåller också en rad tveksamheter när det gäller metoderna för att finansiera olika forskningsverksamheter. Jag vill först ta upp problemen för svensk grundforskning. Forskarutbildning och den vetenskapliga utvecklingen sker till stor del inom ramen för grundforskningen. En väl utvecklad grundforskning är en nödvändig förutsättning för bra tillämpad forskning. Sviktar grundforskningen, får det drastiska effekter på kvaliteten i den tillämpade forskningen. Sedan länge har svensk grundforskning varit underdimensionerad i förhållande till den tillämpade forskningen. Denna obalans har ökat ytterligare genom att den tillämpade forskningen har fått ca 800 miljoner kronor per år genom EU-medlemskapet, och en ännu större finansieringskälla har tillkommit genom inrättandet av löntagarfondsstiftelserna. Inför årets budget är alltså obalansen större än någonsin. Detta har inte uppmärksammats tillräckligt i årets budget, och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemet lyser med sin frånvaro. Miljöpartiet har föreslagit att genomgripande åtgärder skall vidtas i syfte att nå en god balans mellan grundforskning och forskarutbildning å ena sidan och tillämpad forskning å den andra. Den metod vi förespråkar är införande av ett särskilt grundforskningsavdrag. Grundforskningsavdraget skall vara ett procentuellt avdrag som görs direkt vid källan hos den instans som ger anslag för tillämpad forskning eller som själv bedriver sådan forskning, t.ex. vissa statliga verk och departement. Dessa medel fördelas sedan dels som förstärkning till de statliga forskningsråden, dels som förstärkning av universitetens fakultetsanslag, varvid en viss del är tänkt att gå till inrättande av nya doktorandtjänster. För närvarande används lågt räknat 20 miljarder för tillämpad forskning, industriforskningen ej medräknad. Ett grundforskningsavdrag om 5 % skulle alltså ge en förstärkning av grundforskning och forskarutbildning om 1 miljard. Fördelas medlen lika mellan universitet och forskningsråd blir ökningen av storleksordningen 30 % för forskningsråden och ca 10 % för grundforskningen och forskarutbildningen vid universiteten. Skulle universiteten använda sin del till doktorandtjänster, skulle det innebära ytterligare 2 5000 tjänster, alltså en ökning med drygt 50 % av antalet doktorandtjänster. Detta skall då jämföras med regeringens förslag som innebär relativt stora nedskärningar både för forskningsråden och för universiteten. Grundforskningsavdraget belastar inte budgetens totala anslag alls utan handlar bara om en omfördelning mellan utgiftsposter. Om Miljöpartiets förslag genomfördes skulle vi redan från 1997 slippa nedskärningarna inom grundforskning och i stället få en kraftig och välbehövlig förstärkning av grundforskning och forskarutbildning, och detta till priset av ett mycket måttligt rationaliseringskrav på tillämpad forskning. På sikt innebär det snarast en förstärkning av den tillämpade forskningen genom den kompetenshöjning som långsiktigt kommer den forskningen till del. Så till problemet med styrningen av tillämpad forskning till viktiga områden. Här har samhället ett stort ansvar att verkligen leda utvecklingen i rätt riktning. Om man läser årets regeringsförklaring och ställer sig frågan hur den återspeglas i årets forskningsbudget, ser man brister på flera punkter. Regeringsförklaringens vackra ord om satsningar inom miljöområdet med sikte på en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har ingen motsvarighet i årets forskningsbudget. Vi finner i stället snarast en minskning av forskningssatsningarna inom just detta område. Miljöpartiet har föreslagit inrättande av ett miljötekniskt institut i Stockholm där flera universitet, högskolor, Försvarets forskningsanstalt och Statens naturvårdsverk m.fl. i samverkan med näringslivet skall arbeta med miljöteknik och utveckling av miljöanpassade produkter. Detta skulle bidra till en förbättring av miljöarbetet i Sverige men också bidra till utveckling av svensk industri genom den ökade konkurrenskraft som miljöanpassade produkter innebär på den framtida världsmarknaden. Vi föreslår också att miljöforskningen stärks i olika former genom särskilda anslag, t.ex. anslaget till och via Statens naturvårdsverk. Slutligen några ord om tveksamheterna när det gäller finansieringen av olika forskningsverksamheter. På flera ställen i budgeten föreslås nedskärningar, med tillägget att nedskärningarna skall kompenseras genom anslag från någon av löntagarfondsstiftelserna. Detta är ett nytt och främmande inslag i svensk forskningspolitik. Att ministern på detta sätt tänker sig att fördela stiftelsernas forskningsanslag är illa nog. Att det dessutom inte finns några som helst garantier för att detta tekniskt eller tidsmässigt går att genomföra utan allvarliga avbräck i forskningsverksamheten gör saken än värre. Regeringens klåfingrighet tar sig också andra uttryck i årets budget. Att forskningsmedel till de statliga forskningsråden är öronmärkta för vissa områden innebär ett direkt intrång på utrymmet för den fria forskningen. När så regeringen i propositionen dessutom uppmanar forskningsråden att de vid bedömningen av ansökningar skall lägga speciell vikt vid i vilken utsträckning de vetenskapliga projekten är nyttiga för samhället kan man inte undgå misstanken att regeringen har dålig förståelse för vilka drivkrafter som leder grundforskningen framåt. Miljöpartiet har en annan syn på hanteringen av forskningsmedel och vilka grundförutsättningar som skall gälla för svensk grundforskning och forskarutbildning. Vi tar bestämt avstånd från dessa inslag i årets budget. Vi hävdar att löntagarfondsstiftelserna skall få samma arbetsbetingelser och verksamhetsformer som övriga anslagsbeviljande råd och fonder, att man inte bryter den demokratiska tradition som svensk forskningspolitik följt under snart ett halvt sekel. Vi har i motioner hemställt att talet om nedskärningar med kompensation från forskningsstiftelserna tas bort och ersätts med direkta anslag över statsbudgeten. Vi föreslår att öronmärkning av forskningsrådens medel skall tas bort. Vi ser det också som självklart att de statliga forskningsråden, som har att ansvara för utvecklingen av svensk grundforskning, skall se till den vetenskapliga betydelsen och kvaliteten och ingenting annat när de bedömer vilken forskning som skall få statligt stöd - självfallet med de restriktioner som en etisk bedömning kan leda till. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservationer 50

Herr talman! Vi debatterar i dag fastställandet av hela budgetramen, i det här fallet vad gäller utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Debatten och beslutet vi fattar är utomordentligt viktiga. Efter beslutet är ramen antagen, och riksdagens handlingsutrymme kraftigt beskuren. Det finns mycket inom utgiftsområde 16 som vi kristdemokrater har synpunkter på, vilket framgår av vår kommittémotion. Det jag här begränsar mig till att ta upp är en ödesfråga, det vägval som Carl Thams proposition om en nedskärning av grundforskningen med 14 % innebär. Frågans vidd och betydelse är så stor att om Thams förslag går igenom varnar sakkunskapen att vi mister den vetenskapliga kompetensen att ens kunna utse nobelpristagare. Det blir naturligtvis inte tal om att vi själva skulle kunna prestera en forskning där vi kunde vara med och tävla om att få nobelpris. Vari ligger då det ödesdigra i dagens debatt och beslut? Carl Tham drar ned statens satsning på teknisk forskning och forskarutbildning med i storleksordningen en halv miljard kronor, med verkställighet om bara en månad. Hundratals, möjligtvis tusentals, av vårt lands skarpaste hjärnor kommer att tvingas till avsked från sina forskningsprojekt, gå in i arbetslöshet, söka sig till industri eller fly landet. Stora delar av vår möjlighet till spetsforskning och till medverkan i internationell forskning kommer att gå förlorad. Siffran 2 000 förlorade forskare har nämnts av Högskoleförbundet. Carl Tham hänvisar till att motsvarande medel kan tas ur forskningsstiftelserna. Förutom att vi kristdemokrater motsätter oss Thams dogmatiska sätt att våldföra sig på stiftelserna, är inte hans förslag praktiskt möjligt att genomföra. Det minsta man kan säga om den finansieringen är att den i optimala fall kommer att vara osäker och långsam. Det vi vet är att Tham från årsskiftet slaktar forskningsprojekt som tagit 5-10 år att bygga upp och som i bästa kommer att ta 5-10 år att åter bygga upp. Carl Tham förråder en genererande okunnighet om hur forskningssamhället är uppbyggt och fungerar. Med en normal process behöver man minst ett års planeringstid för forskningsplanering, ansökningar, god vetenskaplig granskning och beslut. Det är inte lätt att säga något gott om utbildningsminister Carl Thams insats för forskning och högre utbildning. Skulle man ändå försöka kan man säga att ingen någonsin före honom gjort så mycket för att ena den vetenskapliga världen. Med en mun har forskarsamhället fördömt Thams rasering av grundforskningen. KTH, hundratals professorer och andra biomedicinska forskare, Kungliga vetenskapsakademien, forskare vid Karolinska institutet och landets alla universitet och många flera har kraftfullt protesterat. Vi har tagit del av brev och artiklar i dagstidningar och personliga samtal där man med djupaste allvar varnar för följderna av Thams förslag. Jag samtalade i går med min egen institution vid Lunds universitet där jag är forskarstuderande. Stämningen gränsade mellan vrede och uppgivenhet över Thams arrogans och ovilja. Det är en fruktansvärd tanke att en enda mans oförmåga inom sitt ansvarsområde skall komma att föröda ett helt lands möjlighet att kunna hävda sig inom internationell forskning och utplåna våra möjligheter till banbrytande spetsforskning och nya upptäckter. Som kristdemokrat med ett särskilt hjärta för sjukvården gör det mig ont att Tham väljer att skära ned anslagen till det medicinska forskningsrådet med 17 %. Vi vet ju att vår läkemedelsindustri som är beroende av denna grundforskning utgör själva ryggraden i vår exportindustri. Vi är många som hoppas att svenska forskare skulle kunna lösa cancerns gåta, ge hopp om syn och friska njurar hos diabetessjuka barn, finna bot mot autoimmuna sjukdomars gissel såsom t.ex. reumatism. Anhöriga till patienter som har Parkinsons sjukdom eller MS läser dagligen tidningen i hopp om att forskningen en dag skall kunna lindra deras käras lidande. Nu släcker Tham ljuset och hoppet. Vi har vant oss vid att på område efter område har Sveige släppt sin tätposition och halkat efter. Men på ett enda område är vi outstanding, och det gäller vår medicinska forskning och vår läkemedelsindustri. Just i detta sista grönskande och blommande träd sätter Carl Tham yxan. En femtedel av barken och veden hugger han bort vid årsskiftet. Vi har nyligen röstat om misstroendeförklaring mot Göran Persson. Det kan diskuteras om det verkligen var nödvändigt att driva det hela så långt. Men när det gäller Carl Tham och hans forskningspolitik ser jag inget utrymme för tvekan och tvivel. Det som han nu gör berövar honom för all överskådlig framtid allt förtroende vad gäller forskning. Misstroendet från den samlade akademiska världen, från medierna, från ledarskribenter och från politiker utanför regeringen är totalt. För att inse detta behövs inget misstroendevotum. Tham hänvisar till resurser från forskningsstiftelserna. Som jag redan har sagt motsätter vi och övriga borgerliga partier oss av rent principiella skäl mot detta. Men låt oss rent hypotetiskt anta att Tham lyckades i debatten i dag att omvända oss alla till att med övertygelse och iver avveckla den fria forskningen via forskningsstiftelserna. Vore det ens då möjligt att undvika en omfattande skada på svenska grundforskning? Herr talman! Nej, inte ens då. Det kommer att uppstå ett glapp på minst ett år då pengar från forskningsstiftelserna inte ens i teorin kommer att kunna rädda den svenska forskningen. Under bästa tänkbara omständigheter, om vi tolkar stiftelsernas ändamål och stadgar på de mest tänjbara sätt med allas benägna bistånd, kommer svensk grundforskning om Carl Tahms förslag går igenom ändå att få oreparabla skador. Till detta kommer att de flesta i den akademiska världen aldrig kommer att dela Carl Thams syn på forskningsstiftelserna och för alltid kommer att misstro honom. Varje minister verkar att vilja bygga ett litet eget monument till minne av sin gärning. Thams monumentala gärning är att ta in fler studenter med lägre krav på förkunskaper, t.ex. i svenska och engelska, färre och mindre kvalificerade universitetslärare och en förödande slakt av grundforskningen. Jag kan inte se annat än han genom detta blir förbrukad som forskningsminister. Herr talman! Jag yrkar bifall till kristdemokraternas reservation nr 51.

Herr talman! När man hör pastor Tuve Skånbergs salvelsefulla inlägg tror man att han möjligen har kommit till fel församling. Huvuddelen av den offentligt finansierade forskningen i Sverige utförs och skall även i framtiden utföras vid universitet och högskolor. Denna svenska modell för forskning och utveckling har ett starkt stöd i forskarvärlden. Det framgår bl.a. av remissvaren till Forskningsfinansieringsutredningen och av Högskoleförbundets synpunkter framförda vid en uppvaktning hos utbildningsutskottet för någon månad sedan. Svensk industri satsar mest i världen på FoU. Det visar färsk statistik från OECD. Sammantaget ligger svensk forskning i den absoluta frontlinjen sett i ett internationellt perspektiv. Dessa beskrivningar av den svenska verkligheten står i skarp kontrast till det jämmerdalsperspektiv som moderaterna åtföljda av sina slavar på triumfvagnen - folkpartister och kristdemokrater - målar upp i den forskningspolitiska debatten. All statlig verksamhet har underkastats besparingar. Alla människor berörs. Forskningen har länge varit privilegierad i så måtto att den undantagits från tidigare nedskärningar. I själva verket fortsatte utbyggnaden av forskningsresurserna långt efter det att den statliga verksamheten i övrigt fick vidkännas besparingar. De budgetramar som nu läggs fast innebär att resurserna för forskning minskar med ca 5 %, inte med 14 % som Tuve Skånberg felaktigt påstår. Undra på att man ådrog sig ett för landet så förödande budgetunderskott när kristdemokraterna var med i regeringen, om de inte kan räkna bättre. Det handlar totalt om 5 %. Denna minskning sker från en nivå som internationellt sett och i jämförelse med resursutvecklingen för andra verksamhetsområden är mycket hög. Regeringen har således så långt som möjligt velat skydda den fasta organisationen för forskning och forskarutbildning. Nedskärningarna på fakultetsanslagen är därför mycket begränsade. Det är från fakultetsanslagen som flertalet universitetsforskare får sina löner. Det är fakultetsanslagen som bekostar den helt dominerande delen av studiefinansieringen i forskarutbildningen. I stället har regeringen valt att lägga en större del av nedskärningarna på den rörliga forskningsfinansieringen via forskningsråden och NUTEK. Det innebär självfallet att nedskärningarna procentuellt sett är större här. Men i förhållande till de totala forskningsresurserna är besparingarna måttliga. När det gäller det medicinska forskningsrådet skall det bli intressant att granska sanningshalten och överdrifterna i det som kristdemokraterna och moderaterna har sagt. Medicinska forskningsrådet får sitt anslag minskat med 54 miljoner kronor nästa år. Medicinsk forskning är starkt omhuldad i Sverige, och detta med rätta. Relativt sett satsar Sverige en större andel av forskningsresurserna på medicinsk forskning än vad andra länder gör. Inte mindre än en tredjedel av resurserna för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor avser medicin. Förslagen i budgetpropositionen innebär att sammanlagt ca 6,3 miljarder kronor nästa år går till forskning och forskarutbildning. En tredjedel av detta, dvs. 2,1 miljarder kronor - 2 100 miljoner kronor - går till medicin. Till detta kommer de resurser som medicinsk forskning förfogar över genom att staten ersätter sjukvårdshuvudmännen, landstingen, för vissa kostnader i samband med medicinsk forskning och utbildning. Detta belopp är nästa år drygt 1,5 miljarder kronor. Om hälften av dessa kostnader antas hänföra sig till forskning och forskarutbildning - andelen är sannolikt större - tillkommer här således ytterligare Sammantaget avsätts med andra ord nästa år 2,1 för medicinsk forskning. Lägg därtill att många forskare inom de medicinska disciplinerna är nära lierade med den såvitt man kan förstå inte helt utblottade läkemedelsindustrin. Påståenden om att en minskning av medicinska forskningsrådets anslag med 54 miljoner - räknat på totalt 2 850 miljoner - skulle innebära ett totalt sammanbrott för svensk forskning vittnar mera om ett ostrukturerat botaniserande i den demagogiska trädgården än det ger uttryck för sunt politiskt omdöme och vetenskaplig stringens. Även vad gäller NUTEK måste besparingarna ges sina rätta proportioner. Först kan vi notera att svenskt näringsliv gör stora egna insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Sammantaget är dessa ungefär dubbelt så stora som de samlade statliga forskningsinsatserna. Svenska forskare och företag har därtill varit framgångsrika när det gällt att få medel ur de stora forskningsresurser med framför allt teknisk-industriell inriktning som EU:s ramprogram innebär. NUTEK:s verksamhet är därtill den av de statligt finansierade som mest sammanfaller med ändamålen för forskningsstiftelserna. Verksamheten inom området får alltså - och kan förväntas att få - stora resurstillskott den vägen. De med pensionsmedel ur löntagarfonderna inrättade forskningsstiftelserna är oerhört resursstarka. Med sitt sammanlagda kapital på ca 25 miljarder kronor utgör de sammantaget den tredje största aktören på den svenska kapitalmarknaden. Tala om svältfödd svensk forskning! Försök att resonera om dessa frågor med sans och förnuft! Ni vet att ni har överdrivit. Fakta talar ett annat språk. Genom nedskärningarna i den statliga forskningsfinansieringen förändras självfallet den omvärld som stiftelserna skall samspela med. Det vore ju märkligt om inte redan de nuvarande stiftelsestyrelserna drog slutsatser av detta och lät det påverka sina insatser inom olika områden. De fick ju reda på detta redan i december 1994 genom en propå från utbildningsministern. Det förefaller t.ex. alldeles självklart att stiftelserna inte längre kan räkna med medfinansiering från statliga medel i sina program och projekt på samma sätt som hittills. Forskningsstiftelserna har ju, vilket kanske inte alla har uppmärksammat, ställt ganska stora krav på att fakultets och forskningsrådsmedel skall användas i anslutning till den verksamhet som de finansierar. Här måste ju den statliga sidan nu ompröva sina åtaganden, och stiftelserna måste då själva ta ansvaret för kostnaderna i samband med sina program. I diskussionen har det också hävdats att grundforskningen skulle bli särskilt hårt drabbad i den aktuella situationen genom att stiftelsemedel inte skulle komma in här. Det påstås kategoriskt i de artiklar ni hänvisar till att stiftelsemedel inte kommer in. Sanningen är den att Stiftelsen för strategisk forskning och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning har direkt inskrivet i stadgarna att de skall stödja såväl ren grundforskning som tillämpad forskning. Lägg därtill att hälften eller mer av Strategiska forskningsstiftelsens bidrag kommer att direkt avse forskarutbildning. Då faller ju även demagogin och påståendena att forskarutbildningen skulle raseras. Herr talman! Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de samlade resurserna för forskning blir större 1997 än 1996. Den som hävdar någonting annat har helt andra syften än att värna om en svensk forskningspolitik till gagn för hela samhället.

Herr talman! Jag är övertygad om att var och en av oss som deltar i den här debatten har en mycket stor insikt i hur viktig forskningen är för det svenska samhället. När man ser vad som sker ute i samhället är det inte svårt att förstå att här skapas många av de möjligheter som kommer att vara det viktigaste och det största för Sverige framöver. Det gäller inte minst i dag när det är så viktigt att det skapas nya jobb runt om i samhället. Därför är det också viktigt att vi satsar tillräckligt på forskningen i Sverige och ser till att Sverige ligger vid den absoluta spjutspetsen och frontlinjen när det gäller att utveckla forskningen och när det gäller att ta vara på alla de möjligheter som vägen in i kunskapssamhället ger. Jag tror också att det kommer att vara mycket viktigt med det nyskapande, de nya lösningar och den kreativitet som forskningen ger utrymme för. Därför tror jag också att det är mycket viktigt med de nya möjligheter som skapas runt om vid de nya högskolorna. Det är ett mycket viktigt steg att Sverige äntligen kommer att börja satsa på fasta forskningsresurser vid de nya högskolorna, precis om Centerpartiet så länge har krävt. Det är i själva verket en mycket viktig kvalitetssatsning, annars hade en allt större del av grundutbildningen i Sverige skett utan en nära anknytning till forskningen. Detta är också skälen till att resurserna till forskningen har ökat så kraftigt under senare år. Det är framför allt en följd av fyrklöverregeringens politik. En del i den var ju att satsa 18 miljarder från löntagarfondspengarna till elva olika forskningsstiftelser. Vi i Centerpartiet har sett det som ett viktigt sätt att skapa mångfald och sprida makten över forskningspengarna. I själva verket var det så att fyrklöverregeringens satsning på forskning var så stark och gav så tydlig styrfart att inte ens budgetsaneringen kan ta kraften ur den. Jag tycker att en del underskattar detta i debatten i dag. Om man räknar ihop summan av statliga medel, anslag från forskningsstiftelserna och pengar från EU ger det sammanlagt en ökning av forskningspengarna under kommande år. Det är alltid svårt att beräkna sådant exakt, men det kommer inom de närmaste åren att handla om en ökning med ungefär 3⁄4 miljarder kronor. Det är alltid svårt när statliga anslag minskar, men jag påstår att det största problemet trots allt inte är brist på pengar i sig utan brist på pengar som kan fördelas. Det beror på det mycket klumpiga inhopp som regeringen nu gör när det gäller forskningsstiftelserna. Det är ett inhopp som är onödigt, som ställer till stor skada för forskningen och som dessutom strider mot all den form av samarbete som nu borde eftersträvas för Sveriges skull. I det fallet tycker jag att regeringens och Carl Thams sätt har varit provocerande och onödigt. Jag tycker också att raden av protester visar vilken skada det gör för forskningen. Detta är naturligtvis en följd av hela den stora löntagarfondsstriden. Men hur länge skall löntagarfonderna få fortsätta att inflammera det politiska arbetet i Sverige? Hur länge skall detta behöva skada forskningen? Forskning är en långsiktig verksamhet och skall inte ändras vid det ena tillfället efter det andra. Det är viktigt att spelreglerna inte rubbas gång på gång vid varje regeringsskifte. Därför hade det varit bra om det hade gått att nå en bred uppgörelse om forskningspengarna och forskningsstiftelserna här i riksdagen. Det är en mycket kvalificerad gissning, törs jag säga, att det hade gått att nå en mycket bred överenskommelse om Socialdemokraterna hade velat, önskat och försökt när det gäller att etablera bra spelregler för forskningsstiftelserna. Jag vågar påstå att den hade kunnat vara så bred att den hade omfattat i princip alla partier här i kammaren utom möjligen Vänsterpartiet. Men det ville inte Socialdemokraterna och Carl Tham. Det var en medveten önskan att i stället söka stöd hos Vänsterpartiet av alla partier här i kammaren. Det var så smalt som möjligt, så långt ut på vänsterkanten och i vänsterhörnet man över huvud taget kan komma. Dessutom presenterades det av den mest lysande stjärnan av alla, Bengt Silfverstrand. Hon försökte i sin nöd skylla detta på Centerpartiet. Det hjälper inte med ganska dåliga undanflykter. Som jag just har visat är det inte bristen på pengar i sig som är problemet, utan det är bristen på fördelade pengar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ju kunna avsätta alla ledamöter i forskningsstiftelsernas styrelser. Därför är det på väg att bli kaos i forskningsfinansieringen. I ett läge där man mer än någonsin skulle behöva beslutskraft för att kunna se till att fördela pengar väljer man att avsätta de viktigaste beslutsfattarna. Det kan man ju räkna med. Efter årsskiftet har vi helt nytillsatta styrelser utan möjlighet att bereda ärenden och därför utan möjlighet att fatta tillräckliga beslut. Jag skulle vilja ställa en fråga. Här har jag det brev som Carl Tham skickade till forskningsstiftelsernas styrelser och som Bengt Silfverstrand påminde om. Jag skulle vilja läsa till kammarens protokoll vad det står i det brevet. I motsats till vad som på sina håll påståtts i debatten avser regeringen således icke att ta makten över stiftelserna utan tvärtom att ge forskarsamhället och andra intressenter inflytande över dessa medel när det gäller projekturval och kvalitetsbedömning. Ledamöter utsedda av regeringen skall vara i minoritet." Bengt Silfverstrand och Carl Tham, som senare skall komma hit! Vad är det som gjort att ni har kommit med helt andra propåer?

Herr talman! Bengt Silfverstrand personifierar den attityd som har skapat vad som i tidningen nu på morgonen kallas en förtroendeklyfta mellan regeringen och forskarsamhället. Bengt Silfverstrand påstod i sitt i och för sig intressant räkneexempel att det inte finns några problem. Alla de protester som kommer från forskare från än den ena, än den andra disciplinen är slag i luften - överdrifter, påståenden. Det är naturligtvis inte så att all forskning raseras genom den föreslagna budgeten. Det har jag heller aldrig påstått. Däremot är det ju inte så, Bengt Silfverstrand, att det handlar om en neddragning om 5 % överallt. Den är ojämnt fördelad och slår ytterst hårt på vitala områden. Den slår mot den grundforskning vars betydelse jag tyckte att Gunnar Goude så väl beskrev.

Bengt Silfverstrand bör svara på det i stället för att komma med en typ av räkneövningar vars felaktighet faktiskt kan visas med många andra räkneövningar. Ni sparar på väsentliga områden, och det får effekter. Kan vi åtminstone få ett sådant erkännande, så att vi har en gemensam utgångspunkt?

Herr talman! Jag hoppas att Andreas Carlgren har rätt i att den borgerliga oerhört medvetna satsningen på forskning har sådan styrfart att man med den kan styra över grynnorna och blindskären i den turbulens som vi nu upplever. Till Britt-Marie Danestig-Olofsson vill jag säga att det ju är Vänstern som har nyckeln. Du berättar från talarstolen, nästan med darr på stämman, vilka svårigheter som ligger framför forskningen, forskarsamhället och forskarna, med färre doktorander osv. Men det är ju du och Vänstern som har nyckeln till detta. Använd den nyckeln till att ge det rådrum som alla ber om! Jag vill till Bengt Silfverstrand säga att den sifferexercis som han här excellerar i är, såsom tidigare framhållits, ganska ointressant. Viktigt är dock att han med den påstår att de alla de forskare, de forskningsrådsrepresentanter och de stiftelserepresentanter som vi har haft i utskottet under beredningen av detta ärende har ljugit. Är det Bengt Silfverstrands uppfattning? Har de försökt att lura utskottet när de säger att effekten av nedskärningarna är 14 %, som Gunnar Ljuger han? Är det vad Bengt Silfverstrand här säger?
Herr talman! Jag tycker att det är fegt, Andreas Carlgren, att inte erkänna att Centerpartiet står bakom det här budgetförslaget, som innebär stora nedskärningar i fakultetsanslagen, forskningsråden och sektorsorganen. Jag och andra talare har här försökt beskriva konsekvenserna av detta. Centerpartiet står också bakom de formuleringar i budgetpropositionen där det talas om kompensation från forskningsstiftelserna. Andreas Carlgren är medveten om att dessa nedskärningar börjar redan den 1 januari 1997. På vilket sätt, Andreas Carlgren, har Centerpartiet bidragit till att regeringen skulle få större möjligheter att överföra medel från forskningsstiftelserna till råden, fakulteterna osv.? Inte på något sätt! Centerpartiets politik är fullständigt oförklarlig och helt motsägelsefull. Liknelsen med Sancho Panza får jag väl känna mig smickrad av. Jag vet inte vad Carl Tham säger, om det är han som är don Quijote, men låt mig påminna Andreas Carlgren om att Sancho Panza visserligen var litet rund men var både klok och jordnära och hade båda fötterna på jorden. Han lyckades lotsa den något förvirrade och lätt degenererade aristokraten förbi den värsta hindren. Vi har nu försökt att bjuda på en möjlighet att komma ifrån den låsning som regeringen och Centerpartiet tillsammans har lyckats åstadkomma i forskningspolitiken. Stoppa alltså nedskärningarna för 1997! Ge forskningsstiftelserna, forskningsråden och andra intressenter tillsammans med regeringen möjligheter att reda upp de här frågorna! Då tror jag att vi kan komma till ett bra resultat. Vad Vänsterpartiet har föreslagit är alltså att man skall låta pengarna ligga kvar.
Herr talman! Jag vill först kommentera Bengt Silfverstrands beskrivning. Jag håller med om att det inte är nedskärningarna i stort som det handlar om. Vi får ta dem, inom det här området liksom inom andra. Däremot tycker jag väl att Bengt Silfverstrand döljer det stora problemet, nämligen att svensk grundforskning i dagens läge är illa ute. Det beror på att vi har haft en eftersläpning ända sedan 60-talet i utbyggnaden av grundforskningen i relation till utbyggnaden av den tillämpade forskningen. Argumentet att man skär ned på grundforskningsråden för att få en högre procentsiffra utan att det blir så mycket pengar jämfört med vad man skurit ned fakulteterna med är helt obegripligt i det här sammanhanget. Vad gäller löntagarfondsstiftelserna har vi tyvärr fått ett icke forskningspolitiskt argument för hur man hanterar den frågan. Frågan är infekterad av helt andra politiska synpunkter. Andreas Carlgren företräder nu den borgerliga aspekten på detta. Per Unckels sätt att hantera detta var naturligtvis inte särskilt mycket bättre än det som vi ser i dag. Det som då skedde var oacceptabelt ur demokratisk synpunkt, och det som sker i dag är oacceptabelt av samma skäl men så att säga åt andra hållet. Britt-Marie Danestig-Olofssons insats när det gäller de här stiftelserna är faktiskt ett stort steg på väg mot en katastrof, som vi redan litet grand har sett effekterna av. Det var i stort sett oförlåtligt att släppa fram det här utan att ha garantier för att man också får in stiftelserna i den tradition som vi har när det gäller att hantera forskningsanslagen här i landet på ett demokratiskt sätt. Det skulle ha funnits noggranna regler för hur det här skall hanteras. Detta ville vi andra arbeta för, men genom er uppgörelse tappade vi allt detta.
Herr talman! Bengt Silfverstrand flyr från verkligheten 1997. Det kommer i genomsnitt att bli 14 % Det kommer att verkställas år 1997, alltså om bara något mer än en månad. Medan andra västländer ökar sina anslag för medicinsk forskning - USA med 6,9 %, Australien med leder Sverige ligan när det gäller den största minskningen, och det är generande. Då säger Bengt Silfverstrand, och snart Carl Tham, att vi måste spara. Naturligtvis måste vi det. Kristdemokraternas budget är 1,4 miljarder kronor starkare än regeringens. Ändå har vi kunnat prioritera så att det finns bevarade resurser till grundforskningen, forskningsråden och fakultetsanslagen. Det är inte omöjligt att stå bakom grundforskningen. Vi i de borgerliga partierna vet att det är där landets framtid ligger. Att göra så som den socialdemokratiska regeringen nu gör är att skjuta kon som man mjölkar.
Herr talman! Det slaktades många kor under den borgerliga epoken, Tuve Skånberg. Det är det vi lider av nu. Det är därför vi måste spara. Så vill jag svara Margitta Edgren klart och tydligt: Nej, de forskare vi har träffat i utskottet har inte ljugit. Men när man, som Beatrice Ask, talar om dramatiska nedskärningar och när man, som i det s.k. professorsuppropet, talar om en exempellös nedrustning samtidigt som verkligheten är att svensk forskning tillförs en ökning på totalt 175 miljoner kronor under 1997, då är man minst sagt ute på hal is. Då är man inte trovärdig. Moderaterna är ute efter att söka konfrontation som vanligt. Det är mer underligt att Folkpartiet hoppar på den vagnen när det gäller utbildningspolitiken. Jag vill också svara Andreas Carlgren. Vi har ju klart och tydligt sagt hur vi vill se det demokratiska inslaget i löntagarfonderna. Vi säger i ett yttrande till lagutskottet att det är angeläget att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna kan stärkas. Det är vidare viktigt att forskarsamhället representeras i stiftelsernas styrelser, och att dessa sammansätts så att jämställdhetsaspekter starkt beaktas. Tillkomsten av de nya styrelserna skall ske på så sätt att en kontinuitet i pågående forskningsverksamhet säkerställs. Det behöver inte dramatiseras. Vi skall demokratisera styrelserna i forskningsstiftelserna så att vi får samma demokratiska insyn och inflytande som vi har i fråga om andra delar av forskarsamhället. Märkvärdigare är det inte, Andreas Carlgren.
Herr talman! Bengt Silfverstrand säger att man ville skapa kontinuitet. Men det sämsta sättet att skapa kontinuitet är väl att här i riksdagen besluta att man skall kunna avsätta samtliga i de styrelser som skall sitta och fatta de kontinuerliga besluten. Det är väl de absolut sämsta sätt man kan välja! Bengt Silfverstrand talar om att demokratisera. Men jag läste ju just upp brevet från Carl Tham till stiftelserna där han sade: Vi vill in ta makten. Vi nöjer oss med en minoritet. Precis det hade ni kunnat besluta om här i riksdagen, men ni vill ta makten. Det är vad det handlar om. Bengt Silfverstrand säger: Vi förvarnade om det här genom en propå från Carl Tham till forskningsstiftelserna. Men det stämmer inte, den propån var annorlunda. Gunnar Goude säger att löntagarfondsstriden har gjort stor skada och att det inte är bra när regering efter regering utnyttjar den för att skapa ny strid. Jag håller med om det. Det är därför jag tycker att det hade varit så viktigt att ha en bred uppgörelse om den här frågan i riksdagen. Till sist vill jag säga något till Britt-Marie Danestig-Olofsson, som jag tror brukar vara en klok och jordnära person. Därför var jag förvånad att se Sancho Panza sitta på hästen och rida i väg med don Quijote och försöka hojta alltmedan hon rider: Det är inte jag som rider! Men det är faktiskt Britt-Marie Danestig-Olofsson som själv har valt att sätta sig på hästen. Det hade inte blivit någonting av det här om inte Vänsterpartiet hade gjort som de har gjort. Det är måhända inte fegt, men det är övermodigt. Det står inte en enda formulering i budgetpropositionen om forskningsstiftelserna som Centerpartiet står bakom.
Herr talman! Vi moderater anser att det är en exempellös felprioritering att dra ned de statliga forskningsanslagen med nästan 1 miljard kronor. Det är en skillnad som finns i våra respektive budgetförslag, det kan Bengt Silfverstrand aldrig komma ifrån. Det som är intressant när man studerar hur Bengt Silfverstrand agerar, är att när vi skulle diskutera införandet av forskningsstiftelserna så ansåg Bengt Silfverstrand att man med statliga skattemedel skulle ligga på samma totala nivå. Det är en stor skillnad jämfört med vad Bengt Silfverstrand hävdar i dag. I det sammanhanget kan man ju fundera över vem som egentligen är husbondens röst. Jag tyckte att det var det Bengt Silfverstrand hade synpunkter på tidigare. Bengt Silfverstrand sade i sin inledning att svensk forskning enligt färska undersökningar ligger i frontlinjen internationellt sett. Det är alldeles sant. Det beror på att det har rått enighet om, och stor uppslutning kring, att vi skall satsa väldigt mycket på forskningen. Så har det varit ända sedan Erlanders tid. Men i dag, och det är ju det vi diskuterar, gäller det ett budgetförslag där ni socialdemokrater gör helt om och börjar en neddragning av statens satsningar på forskningen som får mycket allvarliga konsekvenser. Detta protesterar man mot från många olika håll. Ledamöter lämnar t.o.m. den ansedda statliga forskningsberedningen som jag tror startade under Erlanders tid. Man kan fundera över vilken bedömning som gör att ni anser att det är riktigt att t.ex. radikalt minska den biomedicinska forskningen - om än från en hög nivå - när andra länder bygger upp och satsar mer. Det är faktiskt vad ni föreslår. Ni måste i alla fall kunna stå för förslagen.
Herr talman! Det är bra att Britt-Marie Danestig Olofsson berättar för mig hur hon vill använda sin nyckel. Till Bengt Silfverstrand vill jag säga: De har inte ljugit, det är bra att vi är överens om det. Det är en neddragning på 14 % som gäller. När det gäller stiftelserna vill jag säga att vi, som jag sade i mitt anförande, gick till val på att löntagarfonderna skulle avvecklas och pengarna användas till forskning via olika stiftelseformer. Stiftelserna inrättades i enlighet med ett riksdagsbeslut här i kammaren. I och för sig kanske man kan tycka att det inte är så konstigt att stiftelserna förföljs av vår utbildningsminister. Då protesterade socialdemokraterna mot att medlen togs från löntagarfonderna, inte mot att det skulle vara odemokratiskt att inrätta dem eller använda dem. I stället ville man då, precis som Beatrice Ask säger, omprioritera lika mycket pengar från statsbudgeten till forskningen. Nu är det annat ljud i skällan. Nu har forskningen fått för mycket pengar och det skall därför sparas - oavsett konsekvenserna. Detta bytande av argument, som Andreas Carlgren mycket tydligt har visat genom att läsa upp delar av det ursprungliga brevet från Carl Tham till stiftelserna, detta hoppande mellan olika argument som är inne eller som passar är inte värdigt Bengt Silfverstrand eller Carl Tham. Det allra svåraste i denna fråga kommer att bli att komma över den förtroendekris som har etablerats mellan företrädare för högre utbildning och forskning å ena sidan och den politiska ledningen i Utbildningsdepartementet, Carl Tham, å den andra. Det får Carl Tham ta ansvar för.
Herr talman! Jag skall avstå från att i detalj kommentera det Gunnar Goude sade om överenskommelsen med socialdemokraterna om forskningsstiftelsen och om vad den borde ha innehållit. Jag skall inte påminna honom om vad som fick Miljöpartiet och Gunnar Goude att hoppa av en överenskommelse om just forskningsstiftelserna. Inte var det noggranna regler - så mycket kan jag säga. Andreas Carlgren smeker och slår ihjäl med samma varma själ, kan man säga. Först talade han under sitt anförande, det på åtta minuter, med emfas om detta fruktansvärda att regeringen och Socialdemokraterna kunnat göra upp med Vänsterpartiet, detta lilla parti på vänsterkanten. Senare i replikskiftet talar han med samma emfas om hur jag, som är en klok och förståndig person - och vänsterpartist - kan sätta mig på hästen bakom Carl Tham när det gäller forskningsstiftelserna. Det går inte ihop. Det är så det ofta är med centerpartistisk politik, den går inte ihop, den är svårförståelig, Andreas Carlgren. Än är den hit och än är den dit. Det finns ingen klar linje i det här fallet - lika litet som när det gäller forskningspolitiken och inställningen till forskningsstiftelserna.

Herr talman! Jag begrep inte ett dugg av Britt Marie Danestig-Olofssons kommentar. Jag begriper inte varför hon inte skulle kunna beskriva uppgörelsen, eftersom den bara innehöll två moment, och det fanns inte några detaljer i den. Det var ju det som var felet med den. Jag förstår inte heller vad jag skulle ha hoppat av, därför att jag har aldrig varit med på någon uppgörelse om forskningsstiftelsernas framtid - tyvärr. Bengt Silfverstrand har sagt att man skall demokratisera stiftelserna så att de liknar forskningsråden. Det låter ju väldigt bra, men det bli inte särskilt trovärdigt när denna process startas genom att bara dela ut stiftelsernas medel i årets budget. Det är ett ganska ovanligt sätt att genomföra en demokratisering av en instans som skall dela ut forskningsmedel. Men det må så vara, det kanske bättrar sig. Jag har också vissa anmärkningar mot det sätt på vilket man använder pengarna. De har inte gått till en förstärkning av grundforskningen, vilket är ett fel. Ett annat fel är att man tar alla pengarna på ett ställe. Det är inga små belopp, utan det handlar om i storleksordningen 700-800 miljoner kronor som skall pumpas ur stiftelserna och som naturligtvis kommer att få en oerhört stor betydelse för deras verksamhet. Miljöpartiet har föreslagit en jämnt fördelad inkomst om 5 % på all tillämpad forskning med stiftelserna inberäknade som en del. Det hade varit ett betydligt smidigare och bättre sätt att genomföra en rationalisering av den tillämpade forskningen, till gagn för grundforskningen och i framtiden också för den tillämpade forskningen. Varför vill inte Socialdemokraterna acceptera det sättet att arbeta på i stället för detta jippo med forskningsstiftelserna?
Herr talman! Jag skall använda min sista replik till att sammanfatta kritiken. Det kunde ha blivit många punkter, men jag vill stryka under tre punkter som visar att dagens beslut är allvarligt. Den första är effekterna 1997, då grundforskningen drabbas på ett sätt som är oöverblickbart och kanske helt oreparabelt. Den andra är det misstroende som utbildningsminister Tham har ådragit sig genom sin totala brist på lyhördhet. Bengt Silfverstrand ligger inte långt efter. Det tredje är det nyttobegrepp man inför, där den fria forskningen kringskärs och i stället skall göras samhällsnyttig. Man förstår inte det mest grundläggande - att det är just den fria, oförutsedda och obundna forskningen som är samhällsnyttig och som kan göra att Sverige kan leda internationellt också i fortsättningen. Detta drabbar den biomedicinska forskningen särskilt hårt. Jag lyssnar med intresse på hur Carl Tham skall ta sig ur detta.
Herr talman! Låt oss summera vad det är frågan om: En minskning av statsbudgeten när det gäller forskningen om totalt sett 5 %. När det gäller den medicinska forskningen är minskningen knappt 3 %. Totalt sett ökar forskningsresurserna i Sverige med 175 miljoner kronor under 1997. Det är verkligheten. Det är något helt annat än vad man har påstått här från borgerligt håll. Nu gör Beatrice Ask en nyansering. Hon ändrar "exempellös nedrustning" till "exempellös felprioritering". Det är nog så långt i omvändelse man kan gå från moderaternas sida. Jag vill anknyta till Andreas Carlgren och de mindre och medelstora högskolorna. Vi är överens om den satsningen. Moderaterna har gått ut och sagt att det blir sämre kvalitet om man splittrar forskningsresurserna och att detta är felprioriteringar. Nu har vi facit i hand. De första utvärderingarna som är gjorda visar att väldigt många, drygt hälften, av ansökningarna om egna professurer vid de små och medelstora högskolorna kommer att godkännas. Detta överträffar betydligt de förväntningar och de signaler man spred från moderat håll. Moderaterna är inte trovärdiga när det gäller utbildnings och forskningspolitik. De har också i den debatten drabbats av ett Kinasyndrom. Jag skall avsluta med att anknyta till litteraturen, som Andreas Carlgren har gjort, men med en annan saga. Konfronterad med verkligheten framstår den moderata utbildnings och forskningspolitiken lika naken som kejsaren i H.C. Andersens berömda saga.
Herr talman! Självfallet hade det varit möjligt att få ett samarbete mellan statliga finansiärer och forskningsstiftelserna om olika projekt. Man hade t.ex. kunnat låta Forskningsberedningen bjuda in till sådana samtal. Man hade inte behövt ingripa alls i stiftelsernas oberoende ställning. Nu gör man precis tvärtom - man ruckar på oberoendet och vill avsätta hela styrelserna. Trots att det finns tillräckligt med pengar att fördela kommer de inte att komma forskningen till godo tillräckligt snabbt därför att man har tagit död på en viktig del av beslutskraften. Jag tycker att detta är mycket klumpigt skött. Dessutom innebär det att byta ståndpunkt, jämfört med vad regeringen tidigare har tyckt. Bengt Silfverstrand har inte med ett ord försökt förklara det fotbytet. Nu skall Carl Tham tala alldeles strax, och då får vi väl äntligen förklaringen till detta. Jag har hört att Britt-Marie Danestig-Olofsson inte med ett ord har försökt bemöta mig när jag säger att det finns tillräckligt med pengar att fördela. Däremot ser Vänsterpartiet till att pengarna inte kan fördelas tillräckligt snabbt genom att göra regeringen en handräckningstjänst i form av att avskaffa stiftelsestyrelserna, se till att kontinuiteten fullständigt bryts och att ta bort beslutskraften. Det är möjligt att Britt-Marie Danestig-Olofsson tycker att det är en rak linje, men jag har svårt att se den. Däremot tycker jag, Centerpartiet och även många andra, tror jag, det är en mycket rak linje att se till att det finns pengar, och dessutom att i samtal både med regeringen och andra socialdemokrater ha slagits för att pengarna skulle kunna fördelas. Men det gick inte att få detta genomfört därför att Britt-Marie Danestig-Olofsson och Vänsterpartiet stod regeringen till tjänst.

Herr talman! Den här debatten har ändå fört oss en bit närmare varandra i själva verklighetsuppfattningen. Det är obestridligen så att det sker besparingar på forskningsråden i regeringens budgetförslag på omkring 14 %. Men det är också obestridligen så att de samlade besparingarna på den statligt finansierade forskningen uppgår till ca 4 %. Obestridligen är det också så att den svenska forskningen under nästa år kommer att tillföras ökande resurser, ungefär som Bengt Silfverstrand har visat här. Regeringen är överens med Centerpartiet om budgeten och om att det finns tillräckligt med resurser för att bedriva en fortsatt god forskning på den allra högsta internationella nivån i det här landet. Självfallet hade det varit bättre om vi inte hade tvingats göra besparingar över huvud taget. Det gäller de flesta anslagsområden i statens budget. Jag tror att mycket få av mina kolleger bland statsråden tycker att besparingar just på det egna området är någonting eftersträvansvärt. Dessa besparingar är motiverade av samhällsekonomiska skäl. Utan dessa besparingar skulle vi i dag ha en ofantligt mycket sämre ekonomisk situation, och då hjälper det inte att satsa på forskning. Man kan göra som flera partier har gjort - man ökar anslagen till forskning utan att riktigt få notan att gå ihop. Jag vill säga till moderaterna att de inte gör det. Jag vill gärna ge det omdömet. Moderaterna har ett budgetalternativ som innebär oerhörda nedskärningar för de enskilda människorna på en lång rad sociala områden, t.ex. hälsovården. Det innebär försämringar av den ekonomiska tryggheten vid sjukdom och handikapp. Det skall läggas ovanpå de besparingar som regeringen ändå har tvingats göra. När det gäller det här området och den ram som vi nu diskuterar har moderaterna också ett budgetalternativ. Det innebär att man föredrar att lägga mer pengar på forskning i stället för att satsa på vuxenutbildning för arbetslösa. Det är kärnan i moderaternas budgetalternativ. Det innehåller naturligtvis annat också. Man vill inte ha forskning på mindre och medelstora högskolor. Man går emot den särskilda forskarskolan i Karlskrona och Ronneby. Man vill inte ha genusforskning. Det kallar man för könskamp. Men den avgörande skillnaden är att man inte vill ha vuxenutbildning. Detta är tydliga prioriteringar som demonstrerar en verkligt tydlig politisk motsättning. Vi anser att den totala samlade insatsen för utbildning och forskning skall vara i balans. I ett läge där vi måste göra besparingar vill vi inte förhindra att arbetslösa skall få vuxenutbildning. Tvärtom satsar vi mer på det. Vi tror att det sammantaget är bättre både för individen och samhället. Som Andreas Carlgren har varit inne på finns det resurser att fördela. De resurserna har tillkommit genom att man skapade dessa forskningsstiftelser med ett samlat kapital på 20-25 miljarder kronor - ingen vet riktigt hur stort kapitalet är i dag. Det är klart att det är enorma resurser. Bara avkastningen på kapitalet motsvarar nästan hela den nya satsningen på högskolan. Det är 30 000 nya platser om man översätter det till högskoleplatser. Så det är klart att det finns resurser. Frågan är hur man skall få det att samvariera. Eftersom Andreas Carlgren tidigare läste upp mitt brev som jag skrev för två år sedan vill jag säga följande. Vi föreslog då att man skulle träffa en frivillig uppgörelse mellan forskningsstiftelserna och regeringen. Det var i allas intresse. Vi beklagade verkligen att Moderaterna hade brutit den gamla politiska samstämmigheten när det gäller forskning och finansiering av forskning genom att införa forskningsstiftelserna. Men vi ansåg att stiftelserna fanns, och därför skulle man nu försöka åstadkomma en frivillig uppgörelse om en lång rad saker. Det var stiftelsernas sammansättning, offentligheten och inte minst finansieringen. I december 1994 skrev jag också i detta brev: Vi ser mycket allvarligt på det statsfinansiella läget. En kraftfull reduktion av budgetunderskottet är nödvändig. Därför ser sig regeringen tyvärr nödsakad att skära i ordinarie forskningsanslag. Vi preciserade också storleken. Vi preciserade hur mycket varje stiftelse skulle kunna bidra med för att undvika att det här skulle leda till skador i forskningssystemet. Detta var för två år sedan, när stiftelserna ännu inte hade hunnit börja sin verksamhet i någon större skala. Stiftelserna sade nej till alltsamman. Jag vet att det fanns personer inom stiftelserna som ville samverka. Men de som hade tillskapat stiftelserna och som hade den ideologiska inställningen såg till att stiftelserna sade nej. Så var det. Detta är sanningen. Nu är det alls inte omöjligt att ändå skapa en finansiering för forskningen nästa år som gör det möjligt att undvika svåra problem. Vi är överens med Centerpartiet om det mesta i utbildnings och forskningspolitiken. Vi är också överens om budgeten. Problemet för Centerpartiet är onekligen att partiet är med på besparingarna men inte på de åtgärder som uppenbarligen är nödvändiga för att få stiftelserna att samverka. Vänsterpartiet är med på att vi sätter stiftelserna under demokratisk kontroll och därigenom gör det möjligt att få stiftelserna att samverka. Däremot är de inte med på besparingarna. Men besparingarna är motiverade av samhällsekonomin. Därför är det särskilt nödvändigt att samverka med stiftelserna. Och som sagt, jag är helt övertygad om att denna samverkan kommer till stånd. Jag får lov att säga att det inte är konstigt att forskare liksom andra har en tendens att våldsamt överdriva effekter av besparingar. Naturligtvis får de också hjälp ibland av politiker. Av vad t.ex. Tuve Skånberg från kd sade fick man en känsla av att praktiskt taget all forskning i landet skall läggas ned, som om de 14 miljarder som vi satsar på forskning liksom på försvarsforskning och annat övrigt över huvud taget inte skulle märkas längre. När man är uppe i en budgetprocess vet vi alla att det finns vissa tendenser att överdriva effekterna av budgetnedskärningar. Så har också skett nu. Jag förstår det. Det händer på alla områden. När det gäller frågan om hur det praktiskt skall skötas, finns det fortfarande goda möjligheter - jag vet att det pågår - att se till att det icke blir några dramatiska försämringar på kort sikt av det slag som man nu påstår. Det finns goda möjligheter att se till detta. Självfallet hade det varit bättre att stiftelserna och de som ligger bakom stiftelserna hade varit med om att träffa frivilliga uppgörelser av det slag som vi då förordade. Men vad hände då när jag skrev det där brevet och föreslog frivilliga uppgörelser? Jag föreslog även uppgörelser av det slag som Andreas Carlgren var inne på om att det skulle bli ungefär som forskningsråd. Den enda reaktionen från det parti som hade skapat stiftelserna, nämligen Moderaterna, var att Per Unckel anmälde mig till konstitutionsutskottet. Självfallet avslog konstitutionsutskottet anmälan. Per Unckel kunde ju själv aldrig riktigt förklara varför det var felaktigt att skriva ett brev för att föreslå en frivillig uppgörelse. Det om något visar hur ideologiskt man har sett på denna fråga hela tiden. Detta har varit till nackdel för svensk forskning. Det tror jag att vi kan vara helt överens om. Jag är övertygad om att när vi nu äntligen får ett system som gör att vi får en samvariation kan vi också få större samsyn i svensk forskning.

Herr talman! Jag trodde att vi skulle diskutera forskningsfrågorna. Men jag är naturligtvis glad över att utbildningsministern har tagit del av hela det moderata budgetförslaget, även om referatet var något missvisande. Det är riktigt att våra anslag är lägre när det gäller vuxenutbildning. Vi ligger på ungefär 40 000 vuxenutbildningsplatser. I dag finns det ungefär 60 000 platser. Bara 40 000 är utnyttjade. Man kan ju undra hur regeringen skall ragga upp ännu fler människor till dessa platser. Dessutom har vi moderater fler platser inom kvalificerad yrkesutbildning. Men låt mig gå till forskningen.

Vad är det som gör att vi i Sverige just nu av samhällsekonomiska skäl skall kapa en stor bit av det som är viktig biomedicinsk forskning, när våra konkurrentländer ökar de statliga satsningarna på samma område? På vilket sätt är detta samhällsekonomiskt vettigt? Med vilket perspektiv tror Carl Tham att vi har forskningspolitik och forskningsinvesteringar?
Herr talman! Beatrice Ask vill undvika att kommentera det förhållandet att satsningarna på forskning faktiskt ökar nästa år. Det kommer också att märkas när vi kan blicka tillbaka på den här tiden. Sverige kommer nämligen också fortsättningsvis att ligga i toppen, kanske allra högst, när det gäller satsningarna på forskning i förhållande till landets ekonomiska styrka. Om jag vore Beatrice Ask skulle jag vara mycket försiktig med att tala om samhällsekonomiskt ansvar. Det är naturligtvis trevligt att som ansvarigt statsråd kunna lägga ut nya reformpengar, men när detta inte är finansierat utan leder fram till ett budgetunderskott som är över 12 % av BNP, till skyhöga räntor och ett fall i hela ekonomin, då får det konsekvenser också för forskningen. Det var också ett sådant agerande som ledde fram till att regeringen har tvingats göra besparingar på alla områden. Är det verkligen Beatrice Asks uppfattning att det är riktigt att göra neddragningar för sjuka, för arbetslösa, för alla möjliga grupper i samhället som har det svårt och samtidigt öka satsningarna på forskningen ännu mer än vad som ändå blir fallet? Jag tror att detta skulle vara att göra forskningen en stor otjänst. Det skulle undergräva legitimiteten för forskningen om det är så att det skall sparas på alla andra områden utom just forskningsområdet.
Herr talman! Nej, jag undviker ingen debatt. Däremot tycker jag att Socialdemokraterna, som har lagt fram en proposition på riksdagens bord, måste svara på vad det är som är samhällsekonomiskt relevant i att göra stora neddragningar på bl.a. biomedicinsk och teknisk forskning. Det är ju ingen jämn, liten neddragning ni gör, utan ni gör rejäla hugg på vissa mycket kännbara områden. Jag tror att inte minst väldigt många sjuka människor runt om i landet, som är bekymrade över situationen inom sjukvården, faktiskt tycker att det är viktigt t.o.m. med stora satsningar på forskning. Det handlar inte heller, vilket Carl Tham försökte antyda, om några reformpengar. Det handlar om att ni drar in pengar så att forskningsprojekt som har pågått under kanske ett eller två år inte får slutföras utan måste avbrytas. Det handlar om olika områden. Det handlar om medicin, det handlar om miljö, det handlar om samverkan mellan högskolor och företag - det handlar om massor av områden. Det är naturligtvis viktigt att utbildningsministern talar om vad det är som är så klokt och ekonomiskt i denna prioritering som ni har gjort i ert förslag. Det är ett svar som också alla de som protesterar begär - inte påståenden om att moderater är hemska, för det hör ju liksom inte hemma här. Carl Tham har fler chanser att i debatten försöka förklara det här.
Herr talman! Det är inte fråga om att Moderaterna är hemska. Det har jag nog aldrig sagt. Det måste vara någon sorts självanalys. Det handlar snarare om att vi anser att ni för fel politik. Det är det det handlar om. Vi anser att ni för fel politik när ni vill dra ner ytterligare på vuxenutbildning och på anslag som skall gå till svaga grupper i samhället och i stället lägga resurserna på forskning. Vad är det samhällsekonomiskt riktiga? frågar Beatrice Ask. Jo, det samhällsekonomiskt riktiga är sådana besparingar som gör att vi har fått ner budgetunderskottet och räntorna på nuvarande nivå. Det är det samhällsekonomiskt riktiga. Detta kräver besparingar på alla områden, för att det skall skapas en politisk legitimitet för besparingarna. Det är dessutom så - jag återkommer till det - att besparingarna på forskningens område ändå får en begränsad effekt genom att de totala resurserna till forskningen ökar nästa år. Detta är sanningen, och det har Beatrice Ask inte bestridit. Hon kan inte bestrida det, eftersom det är på det sättet. Det är också på det sättet att den samlade nedskärningen på den biomedicinska forskningens område - eftersom denna nu har kommit på tal - är ca Det är klart att det vore bättre utan någon nedskärning alls. Givetvis vore det så. Men det skulle få konsekvenser på den andra sidan. Det går inte att bara rygga tillbaka för detta. Moderaterna har ju själva accepterat den utgångspunkten, eftersom ni själva föreslår större besparingar på andra områden. Det är ju det som är er prioritering. Ni prioriterar forskningen, medan ni ger arbetslösa, sjuka och dem som vill skaffa sig en vuxenutbildning lägre prioritet. Det är ert förslag.
Herr talman! Nu börjar utbildningsminister Carl Tham ge svar på varför han ändrade sig och tyckte att hela styrelserna, samtliga ledamöter i forskningsstiftelsernas styrelser, skulle kunna avsättas. Men hans svar är inte bra. Det betyder nämligen att Carl Tham tyckte att stiftelsernas styrelser skulle avsättas när de inte gjorde så som han ville att de frivilligt skulle göra. Så talar makten. Detta handlar inte om att man vill ha ett demokratiskt inflytande. Det hade Socialdemokraterna och regeringen kunnat få en bred majoritet för här i kammaren. Jag tror, som jag tidigare har sagt - och jag tror då inte att jag avslöjar några hemligheter - att jag hade kunnat övertyga också fler partier från den förra fyrpartiregeringen om att vara med om en sådan bred uppgörelse. Men Socialdemokraterna ville inte det. Carl Tham ville inte det. Carl Tham ville i stället ha makten över forskningsstiftelsernas styrelser genom att kunna avsätta samtliga ledamöter. Då säger Carl Tham: Men inom Centerpartiet var man inte beredd att ställa upp på de åtgärder som behövs för att få ett samarbete med forskningsstiftelsernas styrelser. Jag vill då ställa en fråga till Carl Tham: Exakt på vilket sätt gynnas ett samarbete med forskningsstiftelserna av att man inleder det samarbetet genom att avsätta samtliga styrelseledamöter? På vilket sätt är det ett sätt att starta ett samarbete? Exakt på vilket sätt ökar det möjligheterna att se till att pengar från forskningsstiftelserna kommer forskning till godo som hittills betalats av staten? På vilket sätt skall det exakt gå till? Alla har ju sett hur graciöst Carl Tham har uppträtt i den här frågan, lika graciöst som en elefant i en porslinsbutik. Det är tur att det är en egen art och stil i den regering vi samarbetar med.
Herr talman! Vi är egentligen inte så oerhört oense i den här frågan som det möjligen kan verka. Mitt intryck är att man inom Centerpartiet är beredd att samverka kring att stiftelserna aktivt bidrar till att se till att besparingarna i den andra delen av budgeten kompenseras. Det hade naturligtvis i allra högsta grad underlättats om stiftelserna hade gått med på vårt förslag för två år sedan. Då hade vi över huvud taget inte haft något problem. Men nu gjorde man inte det av ideologiska skäl. Detta är inte Centerpartiets fel.

Jag är övertygad om - jag säger det här eftersom detta är väl planerat - att Andreas Carlgren kommer att ha svårt att kritisera dessa forskningsstiftelsers sammansättning med utgångspunkt i forskarvärldens intressen. Det är självklart att det här måste ske en sammankoppling. Det är också den sammankopplingen vi önskar.
Herr talman! Jag tycker att Carl Tham nu blir otydligare. Han säger att det är klart att riksdagen måste kunna utse de ledamöter, och bestämma hur man utser dem, som skall sitta i församlingar som beslutar över statliga medel. Ja, men det är inte det diskussionen gäller. Diskussionen gäller att Carl Tham vill kunna avsätta samtliga styrelseledamöter. Så är det inte i t.ex. forskningsråden. Där har man fastställda spelregler, brett förankrade i riksdagen. Det hade ni kunnat få i den här frågan också, men ni ville inte det därför att ni ville ta makten. Jag hör att Carl Tham inte en enda gång försöker säga emot det påståendet. Det handlar inte längre om ett demokratiskt inflytande utan om att ha makten. Därmed avsätter man styrelserna. Jag kan inte kommentera hur de styrelserna ser ut förrän jag har sett dem, men vad jag kritiserar är att ert sätt att samverka med stiftelserna är att ha möjlighet att avsätta samtliga. Därmed gör ni forskningen stor skada, eftersom ni tar bort beslutskraften. Inte heller det har Carl Tham med ett ord försökt bemöta. Inte heller har han med ett ord försökt bemöta att regeringen väljer att fastställa ramar med Centerpartiet men att vända sig till Vänsterpartiet för att göra upp om metoderna. Det är självklart inget rimligt sätt att agera för en regering som vill ha samarbete. Jag upprepar: Det är tur att denna art och stil är mycket speciell för Carl Tham i regeringen.
Fru talman! Det är ju så, vilket har visat sig många gånger, att det inte hade varit det minsta problem för stiftelserna att samverka på det sätt som vi föreslog för två år sedan. Medel var inte uppbundna, och det fanns inga hinder i stiftelsernas stadgar som försvårade en sådan samverkan. Det finns det självfallet inte heller i dag, men det hade varit lättare då. Det var inte fråga om att man inte kunde; man ville inte. Ett skäl till det var att de som hade skapat dessa stiftelser, framför allt de ideologiska snickarna Moderaterna, hela tiden ansåg att detta var själva poängen, nämligen att de skulle vara utanför demokratisk kontroll. Vi anser verkligen att det i fråga om skattemedel av den här storleken - det handlar alltså om summor över 20 miljarder, i dagens läge kanske ännu mer - skall finnas möjlighet för demokratins institutioner att ha inflytande. Det är den principiella frågan, och till den kan vi återkomma i senare debatter - det är jag övertygad om. Den praktiska frågan är nu hur man skall få en överföring, en slussning, av resurser som gör det möjligt att undvika de problem som föranleds av besparingarna. Detta är fullt möjligt. Det handlar heller inte om de osannolika summor som man ibland överdrivet har talat om i debatten.

Fru talman! Beträffande det här med den biomedicinska grundforskningen vill jag referera till vad som publiceras i Science den 25 oktober 1996. Enligt den svarar Sverige för den i särklass största minskningen av finansiering för biomedicinsk forskning 1997: minus 12,2 %. Har Science också fel? När det sedan gäller budgetfrågan finns det faktiskt partier som inom de två stora områden som gäller utbildning, dvs. studiefinansiering och utbildning/forskning, har kunnat se andra möjligheter än regeringen. Vi har fullt ut finansierat t.ex. att vi inte behöver minska forskningsrådens anslag. Det har då också inneburit att vi sagt nej till ett sådant hugskott som att utreda ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg, vilket skulle kosta 100 miljoner kronor, ett institut som varken Chalmers eller Göteborgs universitet när förslaget offentliggjordes hade en aning om eller ens hade funderat på att ta med i sin anslagsframställan. Den viktigaste frågan just nu, Carl Tham, är väl hur det förtroende som vi sade måste finnas mellan en forskningspolitisk ledning - ett departement, en regering, en riksdag - och det samhälle som forskarna kommer ur och som skall använda resultatet skall repareras. I kören av artiklar, insändare och brev till oss riksdagsledamöter har det faktiskt också funnits lågmälda, reflekterande röster som är mest bekymrade över just detta. Hur skall det här kunna repareras för framtiden så att vi kan återfå det som jag nämnde i mitt anförande, nämligen den forskningsglädje som är den starkaste drivkraften för de män och kvinnor som ägnar sig åt detta?
Fru talman! Låt mig bara göra en kort kommentar till det Margitta Edgren sade beträffande forskningsinstitutet i Göteborgsregionen. För det första är det inte sant att förslaget inte hade föregåtts av ganska omsorgsfulla kontakter, även om det nu spelar mindre roll. För det andra är detta ett förslag som skall öka samverkan mellan forskning och näringsliv. Det är riktat inte minst mot mindre och medelstora företag som har svårt att hitta denna samverkan, både när det gäller de stora forskningsinstitutionerna och andra sätt. Det förvånar mig verkligen att Folkpartiet, som annars ofta brukar tala med stor elan om just dessa företag, i det här sammanhanget väljer att gå emot detta förslag. Det här är för övrigt en konstruktion som tillämpas på många andra håll i världen med stor framgång, inte minst i Tyskland. Dessutom - och det avslöjar något av ihåligheten i Folkpartiets budgetförslag - talar vi ju här om en engångskostnad för statens del. Den går inte att använda i en budget som skall ha löpande utgifter och inkomster. Låt mig sedan bara säga ett ord om det sista. Det är klart att en budgetdebatt ibland skapar klyftor. Den skapar överdrifter, och det växlas ibland hårda ord. Det är i och för sig beklagligt men kanske ibland oundvikligt. Mitt intryck av svensk forskning i dag är att den befinner sig i god välmåga och kommer att göra det även efter det att dessa besparingar är genomförda. Självklart kommer denna välmåga att öka under förutsättning att forskningsstiftelserna samverkar på ett klokt och förnuftigt sätt. Mitt intryck är också att denna välmåga ökar genom att vi får en annan karaktär på forskarkåren. Det blir fler kvinnor. Det bidrar inte bara till en allmänt ökad välmåga utan också till en forskning med högre kvalitet.
Fru talman! Även om det är en engångsbesparing hade den kanske kunnat användas för den överlappningstid som här så tydligt framstår som ett problem. Det är möjligt att svensk forskning ändå överlever. Jag är helt övertygad om att både Carl Tham och Andreas Carlgren har den kraften. Men det kommer ändå att finnas kvar en förtroendeklyfta, och den har inte Carl Tham kommenterat. Ser han att det är en klyfta, och hur tänker han sig i så fall att den skall kunna repareras? Samverkan under galgen eller samverkan under hot leder aldrig till något som är bra i längden.
Fru talman! Det är inte samverkan under hot, utan det är samverkan för att åstadkomma den bästa möjliga situationen i ett läge där vi måste göra ekonomiska besparingar. Om man vill kan man självfallet betrakta hela statsbudgeten som ett hot, genom att den innebär besparingar på många håll. Statsbudgeten skall, genom den ordning som riksdagen själv har bestämt, behandlas på hösten och träda i kraft den 1 januari. Det är självklart att det förhåller sig på det sättet. Ingen grupp i samhället vill ha besparingar. Jag har väldigt svårt att hitta några som säger att det är bra att det sparas på deras område. Däremot har jag träffat många som, precis som forskarna säger och som sägs i den här diskussionen, förstår behovet av besparingar bara det inte sker just på deras område. Den repliken tycker jag mig ha hört i ganska många riksdagsdebatter och på andra områden. Det är det som konstituerar situationen. Jag är helt inställd på att vi, sedan detta väl är beslutat och vi har fått samvariationen med stiftelserna, skall ha en offentlig diskussion med forskarsamhället, gärna med parlamentariskt inslag, om hur framtiden skall utformas. Vi skall diskutera hur vi på bästa möjliga sätt, med de mycket stora resurser som där står till förfogande för svensk forskning - resurser som är ännu större framöver - skall utnyttja dem på bästa sätt när vi väl har etablerat den samvariation mellan de olika finansiärerna som regeringen eftersträvar.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är positiva till att skapa förutsättningar för att medel överförs till råden och till sektorsorganen från forskningsstiftelserna. Det bekräftar den överenskommelse vi har gjort med Socialdemokraterna då det gäller stiftelselagen. Men de finansiella skälen har inte varit övervägande för oss, utan det har gällt den demokratiska kontrollen av offentliga medel och möjligheten till ökad överblick över och samordning av de totala forskningsresurserna, vilket vi tycker är oerhört viktigt. Vad vi är oroade över, skulle jag vilja säga till utbildningsministern, är att det uppstår ett finansieringsglapp, främst under 1997. Vi tror alltså att det behövs rådrum, därför att det kommer att ta tid att försöka passa ihop ändamålsparagraferna med rådens och stiftelsernas uppgifter och behov. Det är alltså en fråga om tid. Därför har vi föreslagit att medel till fakulteterna, råden och sektorsorganen får ligga nästan ograverade under 1997. Carl Tham måste väl vara medveten om att de här nedskärningarna i nuläget, om ingenting snabbt görs, drabbar väldigt olika. Om vi bollar med procentsatser fram och tillbaka, som 5,5 eller 14, kommer det att drabba olika verksamheter väldigt olika. Vissa verksamheter kan få skära ned med mellan 15 och 30 %. Det tar tid. Det som man river ned under ett eller två år tar det lång tid att bygga upp. Därför är min fråga till Carl Tham: Vad ämnar Carl Tham göra för att ett sådant här finansieringsglapp rent praktiskt inte skall uppstå under 1997?
Fru talman! Det är helt riktigt. Vi delar självfallet uppfattningen att det avgörande för den syn vi har på stiftelserna är det demokratiska argumentet. Vi är helt överens på den punkten. Men det finns också en praktisk fråga, nämligen hur man skall få ett gott samarbete i det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Jag tror att vi är överens också på den punkten. Jag är naturligtvis också medveten om det här problemet. Det hade varit möjligt att undvika det, som jag redan tidigare har påpekat. Dessa besparingar aviserades redan i april, så det har funnits goda möjligheter sedan dess att åstadkomma det. Det är fortfarande på intet sätt för sent. Jag kan försäkra Danestig-Olofsson att vi arbetar mycket ordentligt på att se till att detta skall kunna genomföras, så att de omedelbara problem som många har farhågor för inte skall behöva uppstå. Jag håller med om att det här slår olika. Det är visserligen inte ointressant, som Danestig-Olofsson sade, om det är 5 eller 14 %, utan det har en viss betydelse. Men det är ändå riktigt att det slår olika för olika delar. Det är därför som det är angeläget att vi ser till att det befarade glappet inte uppstår och att eventuella sådana problem minimeras. Det arbetar vi på, och vi kommer att så fort riksdagen har fattat sina beslut i denna fråga också klargöra vad som skall ske och vilka som skall ha ansvaret för vad som skall ske.

Fru talman! Jag vill bara säga en sak beträffande doktoranderna, och det är att de inte skall vara oroliga. Om de har blivit oroliga beror det enbart på att man i budgetpropagandistiska syften har spridit intrycket att doktoranderna på något sätt skulle drabbas av dessa besparingar. Doktorandtjänsterna betalas av fakultetsanslaget, och dessutom finns det också stiftelsepengar som går till doktorandtjänster. De berörs inte heller av det här. Om jag uttrycker mig försiktigt, lider stiftelserna inte brist på pengar. Det tror jag att vi kan vara överens om. Det finns inte någon anledning till oro där. Jag medger däremot att det finns en annan oro. Vi skall därför göra vårt yttersta för att i den här situationen se till att det inte blir något s.k. glapp. Men jag tror att vi också är överens om att det här illustrerar just hur olämpligt det var att inrätta stiftelser av den här karaktären. Om man inte hade gjort det, utan i stället fört över dessa resurser till de ordinarie forskningsfinansieringssystemen, hade den här situationen över huvud taget aldrig uppstått. Jag vill gärna illustrera detta med ett exempel. Det var nämligen så att den gamla regeringen föreslog att man skulle ha ytterligare en stiftelse, som skulle syssla med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Riksdagen avslog det förslaget, genom att Ny demokrati - som vi vet var något oberäkneligt i sina ställningstaganden - just på den här punkten förenade sig med Socialdemokraterna. I stället fördes de här miljarderna över till Riksbankens Jubileumsfond, dvs. en redan existerande, väl etablerad institution för forskningsfinansiering på det här området. Där har det inte heller blivit några problem. Om man hade gjort något liknande när det gäller de andra forskningsråden hade den här situationen inte uppstått. Beträffande den miljard som nämndes, berör den icke på något sätt de kostnader för forskning som vi nu diskuterar.